Fru talman! Jag gick inte närmare in på orsakerna till den krasch som drabbade Sverige i början på 90 talet. Jag har hört Bo Lundgren beskriva orsakerna i olika sammanhang, där han hävdar att orsakerna helt låg före den borgerliga regeringens tid. Under tiden den borgerliga regeringen verkade blev allt till det bättre, och sedan började problemen igen. Detta är naturligtvis en vrångbild av verkligheten. Om vi tittar på vad som hände med tillväxt, nya jobb och standardutveckling - saker som Bo Lundgren menar att vi måste skapa förutsättningar för - ser vi att det gick bakåt på dessa områden det år som Bo Lundgren satt i regering och hade inflytande. Aldrig har hushållens bidragsberoende ökat så snabbt som när Bo Lundgren satt i Finansdepartementet. Det går inte att resonera som om ni redde upp allt under dessa tre år när det i själva verket var tvärtom. Jag vill hänvisa till hur Björn Wolrath reagerade sommaren 1994. Han ligger minst lika långt till höger om Socialdemokraterna som Bo Lundgren gör. Efter tre års borgerlig regering förklarade han att han helt tappat förtroende för de svenska statsobligationerna.

Fru talman! Ingen som lyssnade på mitt anförande kan väl ha undgått att höra att jag talade om framtiden och vad vi vill göra i kampen mot arbetslöshet. Att Bo Lundgren för sin del inte accepterar programmet eller tycker att det är bra är en annan sak. Nog talar vi om framtiden - det kan ingen förneka. Det vårdbiträde Bo Lundgren talade om får i dag betala av på de statsskuldräntor som uppstod under den borgerliga regeringstiden. Det är helt enkelt inte möjligt att genomföra en balansering av budgeten och bara skära i utgifterna, som Moderaterna gör. Gör man det får man helt orimliga sociala konsekvenser. Det var nödvändigt för Socialdemokraterna att både höja skatter och göra besparingar för att kunna klara upp detta. Vi har försökt att balansera det hela på ett hyggligt sätt och att få en rimlig fördelningsprofil. Men en förklaring till de höga skatter som vårdbiträdet betalar är de statsskuldräntor som till hälften uppstod under Bo Lundgrens tid.
Fru talman! Låt mig först tala om att jag faktiskt inte visste att Jan Bergqvist är helnykterist. Känner han sig illa berörd av något jag har sagt i fråga om ölskatten är jag inte sämre än att jag kan be om ursäkt. Jag hoppas att vi kan föra en saklig diskussion om frågan. Jan Bergqvists enda försvar för att föredra lägre skatt på starköl framför lägre skatt på boende är att det jag föreslagit inte är realistiskt. Det är ett sällsynt dåligt försvar. Jag är helt övertygad om att det inte finns en enda boende i någon skärgård eller något annat område som känner sig lugnad av detta. Förslaget är ytterst realistiskt. Det finns på papper här. Det är väsentligt bättre underbyggt än många av de förslag som regeringen har lagt fram. Det är bara det att Socialdemokraterna inte vill. Det är precis vad det handlar om. Socialdemokraterna brukar säga att politik är att vilja, men i det här fallet vill de inte. De vill inte sänka skatten på fastigheter, men de vill sänka skatten på starköl. Så enkelt är det. Jan Bergqvist påstod någonting om a-kassan som inte är korrekt. Han måste ha läst på väldigt dåligt. Folkpartiet har föreslagit att man drar ned statsbidragen och sänker inkomstskatten för löntagarna så att de får precis samma summa pengar mer i sin plånbok för att kunna betala högre avgifter. Det är bara att läsa innantill, Jan Bergqvist. Min huvudfråga är ändå jobben. Vad gör regeringen för att skapa förutsättningar för fler arbeten? Jan Bergqvist har en lång lista med tio punkter som redan finns. Dessa tio punkter är ju redan inräknade i de bedömningar och prognoser som regeringen, utskottsmajoriteten, AMS och andra lägger fram. Prognoserna visar att detta inte duger. Det duger inte! Arbetslösheten närmast ökar nästa år. Vad skall Socialdemokraterna göra, Jan Bergqvist? De saknar svar. Jag betvivlar inte deras goda vilja och engagemang - det är inte viljan utan förmågan som brister. Regeringen är på reträtt. Den har ingen politik för framtidens jobb.
Herr talman! I kampen mot arbetslösheten handlar samtliga de tio punkter jag tog upp sådant som ligger framför oss. I många fall gäller det program som träder i kraft den 1 januari. Alla dessa punkter har alltså stor betydelse för framtiden. Anne Wibble svarade inte på min konkreta fråga om hur mycket egenavgiften måste höjas i a-kassan om man tar bort 9 miljarder kronor från arbetslöshetsförsäkringen. Jag vill faktiskt gärna ha ett besked om detta. Det borde ha stått i Folkpartiets motion, men det gjorde det inte. Vi kanske kan få besked om den saken här. När det gäller alkoholbeskattningen är verkligheten att vi höjer spritskatterna. Det är inte fråga om att vi sänker alkoholbeskattningen totalt sett, men vi gör en omfördelning med hänsyn till just de problem jag berörde. Socialdemokraterna tar hänsyn till att om vi bara blundar och sticker huvudet i busken kommer gränshandeln att få helt orimliga proportioner. Det är till stor nackdel ur nykterhetssynpunkt, vill jag bestämt påstå.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att oberoende av eget tycke och smak i fråga om öl så är resultatet av Socialdemokraternas och Centerpartiets agerande här i riksdagen att möjligheterna att lindra fastighetsskatten har stoppats. De håller fast vid förslag som lägger pengar på att minska skatten på starköl. Det är resultatet av deras politik. Jag tycker att det är en genuint dålig prioritering. Jag tycker att det vore väldigt mycket bättre att visa att man förstår oron hos alla dem som t.ex. har skrivit brev till utskottet under beredningen. Vi vågar kanske inte bo kvar, säger massor av människor. Men Socialdemokraterna och Centerpartiet bryr sig inte om dessa människor, utan vidhåller att man skall sänka skatten på starköl. Jag tycker att det är en dålig politik. Vi har 9 miljarder kronor mindre i statliga bidrag till a-kassan i vårt förslag. De använder vi till att sänka inkomstskatten. Jag förstår att Jan Bergqvist har svårt att förstå detta, för det är ju väldigt ovanligt i socialdemokratisk politik att sänka inkomstskatten. Men Folkpartiet gör det. Det går precis jämnt ut. 9 miljarder kronor mer i den egna plånboken som man använder för att betala avgift till a-kassan. Det är väldigt enkelt - det blir plus minus noll. Välfärden i Sverige är uppbyggd på att många människor har arbete. Våra välfärdssystem förutsätter detta. Det är bara när många människor har arbete som våra skatteinkomster till stat och kommun räcker till vård, omsorg, utbildning och bra försäkringssystem. Socialdemokraterna försöker nu bygga upp en helt ny variant, där man skall kunna ha systemet rullandes fram och på kryckor med en arbetslöshet på 13 %. Det är ett enormt avsteg från det välfärdsbygge som Folkpartiet och jag tycker är ganska viktigt. Pengarna räcker alltså inte om inte fler människor har arbete. Här saknar Socialdemokraterna en politik.
Herr talman! Jag börjar misstänka att Anne Wibble inte kan svara på frågan som jag har ställt två gånger nu. Hur stor blir höjningen av egenavgifterna till a-kassan om Folkpartiets förslag genomförs? Folkpartiet vill tillgodoräkna sig en besparing redan från januari nästa år, och frågan är därför berättigad. Hur stora höjningar blir det för den enskilde medlemmen? Regeringen har lagt fram ett förslag om fastighetsskatten som innebär att de nya taxeringsvärdena inte skall slå igenom fullt ut. Dessutom har skatte och finansutskotten beställt en utredning som skall gå igenom hur taxeringsförfarandet går till och hur man skall kunna rätta till de problem som har uppstått i den praktiska hanteringen. Det kan man bl.a. göra genom att taxeringen får en tydligare lokal förankring än den har i dag. Denna fråga kommer också att diskuteras i fortsättningen, i nästa debattomgång. Anne Wibble kommer säkert att få svar då också. Jag vill än en gång understryka att förslaget om ölskatten inte är en realistisk finansiering. Om man vill ha finansiering får man skaffa den på annat håll, men inte genom detta förslag. Detta är ren populism. Folkpartiet bortser från hur verkligheten ser ut på detta område.
Herr talman! Jan Bergqvist har alltid gått mitt i ledet i socialdemokratins långa marsch från Keynes och 70 och 80-talen försvarade han den aktiva finanspolitiken med den fulla sysselsättningen i högsätet. I Riksbanksutredningen 1993 förde han som reservant ett mer nyanserat resonemang kring den nödvändiga avvägningen mellan den nya högerns idéer och de klassiska idéerna om den fulla sysselsättningen. Nu har Jan Bergqvist förvandlats till något av en fundamentalist. Med oerhört förenklade argument sågar han Vänsterpartiets förslag. Han menar att vi i Vänsterpartiet har överträtt det heliga utgiftstaket och att det därmed inte är värt att resonera med oss. Sverige är på gränsen till deflation, Jan Bergqvist. Är det inte ens möjligt att föra ett nyanserat resonemang kring nödvändigheten av att göra avvägningar i konjunkturpolitiken och att sätta arbetslöshetsbekämpningen före inflationsbekämpningen? Till sist har jag en mycket konkret fråga. Går det inte att fördela om, t.ex. genom höjda skatter och sänkt grundavdrag i den statliga beskattningen för höginkomsttagare, i stället för att finansiera 80 %- nivån genom höjda avgifter till a-kassan, vilket fördelningspolitiskt är mycket sämre?
Herr talman! Deflation, talas det om. Ja, vi får väl se vad som händer med den svenska ekonomin. Luften går ju inte ur ekonomin när det handlar om ekonomisk tillbakagång. Att priserna inte har stigit, utan i stället sjunkit med 0,1 procentenheter under en tolvmånadersperiod, beror inte på att den svenska ekonomin har stannat upp eller på att tillväxten inte har fart. I själva verket ser nu tillväxttakten ut att öka. Det handlar till stor del om att det allmänna ränteläget dess bättre har sjunkit. Därmed ökar också förutsättningen för att sänka hyrorna. Bostadskostnaderna sjunker, och det slår sedan igenom i konsumentprisindex. Det vi registrerar är alltså att något positivt har hänt. Det ger oss inte anledning att bli förskräckta över att vi nu skulle ha hamnat i något slags knipa eller att luften skulle ha gått ur den svenska ekonomin. Så är det inte. Jag vill gärna säga att jag för egen del inte alls har övergivit Keynes i diskussionerna om ekonomisk politik. Men när ekonomin hamnar i den katastrofala kollaps som den svenska ekonomin har gjort måste man först få en stabil grund. Vi måste först ha kontroll över de instrument som staten förfogar över och ha balans i vår ekonomi, så att vi har kraft att aktivt utjämna konjunktursvängningarna. Så länge vi har dessa enorma statsskuldräntor och dessa underskott kan vi hamna i ett underläge gentemot de krafter som vi skall styra. Det handlar alltså om att verkligen se till att vi nu konsoliderar vår situation under en fyraårsperiod, så att vi kan driva en aktiv politik och påverka konjunktursvängningarna.
Herr talman! Finansministern brukar säga att vi har slagit världsrekord i budgetsanering, och vi håller på att slå Europarekord i låg inflation. I dag är detta det stora kortsiktiga problemet. Ni måste få fart på hjulen och se till att arbetslösheten nu snabbt går ned för att ni skall klara målet att halvera arbetslösheten. Det handlar om köpkraft. Vi kan inte väcka Keynes till liv. Men jag är fullständigt övertygad om att den allra enklaste keynesianska analys - med hänsyn tagen till allt det nya som har hänt på penningmarknaden - ger till resultat att Vänsterpartiets budgetförslag faktiskt är mycket bättre avvägt. Vårt förslag innebär lägre arbetslöshet, och därmed skapar vi också långsiktigt bättre balans i budgeten. Felet med Jan Bergqvist är att han inte längre tycks vara beredd att föra ett nyanserat resonemang kring denna nödvändiga avvägning.
Herr talman! Att vi slår världsrekord i budgetkonsolidering har att göra med att vi 1993 slog världsrekord i offentliga utgifter. Vilket annat jämförbart land har offentliga utgifter som uppgår till 73 % av den samlade ekonomin? Så var det 1993. Detta är bakgrunden till att det var absolut nödvändigt att lägga om den ekonomiska kursen och sjösätta ett mycket kraftfullt konsolideringsprogram. I jämförelse med Moderaternas program är Vänsterpartiets program mycket bättre. Moderaterna vill inte ha några som helst skattehöjningar. Skatterna skall i stället sänkas så mycket som möjligt, och man satsar allt på att skära ned utgifterna.
Herr talman! Jag gjorde en jämförelse med Moderaternas uppfattning, och i den jämförelsen vill jag ge Johan Lönnroth ett erkännande. Jämför man med den uppläggningen av budgetpolitiken är Vänsterpartiets förslag oändligt mycket bättre.
Herr talman! Först en rättelse. Jan Bergqvist säger att alla talare uttrycker sig pessimistiskt om budgetkonsolideringen. Det är ett budskap som man ibland hör från socialdemokrater och centerpartister. De menar att det bara är de som är beredda att ta ansvar för och lägga fram förslag om en sanering av statsbudgeten. Det är inte sant. Det är faktiskt bara Vänsterpartiet som har litet avvikande åsikter på just den punkten. Alla andra oppositionspartier backar upp budgetsaneringen. Bakom det svenska konvergensprogrammet, där just budgetsaneringen är huvudtemat, står fyra partier. Förutom Socialdemokraterna och Centern är det Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi bör påminnas om att samarbetet med Centern i huvudsak är en partitaktisk manöver och ett sätt att splittra den borgerliga oppositionen. På det området är Socialdemokraterna mycket framgångsrika, det måste man säga. Jan Bergqvist sade att Miljöpartiets förslag leder till drastiska strukturförändringar som riskerar att leda till lägre tillväxt. Men han preciserar sig inte. Jag undrar om han egentligen inte bygger påståendet på fördomar mot Miljöpartiet, snarare än på de faktiska förslag som vi har lagt fram här i riksdagen. Vad är det han syftar på? Är det förslaget om arbetstidsförkortning? Vi föreslår att man sänker arbetstiden till 35 timmar per vecka med start 1998. Det genomförs sedan under ett antal år framöver. Är det detta som skapar de mycket negativa effekterna? Är det den mer radikala fördelningspolitiken som är så destruktiv? Eller syftar han på att vi satsar litet mer på kommunerna än vad regeringen gör? Vi satsar inte så litet mer förresten - det dubbla eller det tredubbla. Vad är det som är så destruktivt? Det vore intressant att få detta utrett.
Herr talman! Samarbetet med Centerpartiet skapar långsiktighet och en god utveckling för den svenska ekonomin. Det är förklaringen till att båda partier tycker att samarbetet är bra. Miljöpartiet ställer upp på budgetkonsolidering. Men problemet är ju att skulle man förverkliga er politik, med förslag om att skyffla om och införa drastiska, snabba arbetstidsförkortningar, skulle det uppstå inkomstminskningar, inte minst för kommuner och landsting. Ni tillgodoräknar er inkomster som följer av den tillväxt som regeringspolitiken leder till. Men jag är inte säker på att ni kan göra det om ni verkställer er politik i verkligheten.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att frånvaron av en samlad borgerlig opposition leder till långsiktighet och stabilitet för regeringen. Det är klart. Det finns ju inte något realistiskt regeringsalternativ i dag. Men ur ekonomisk synpunkt är det inte någon nyhet att det finns en kraftig majoritet här i riksdagen, oavsett Centerpartiet. Så har vi påståendet att vi föreslår en drastisk, snabb arbetstidsförkortning. Det handlar alltså om en sänkning av normalarbetstiden till 35 timmar som genomförs under ett antal år. Nivån är jämförbar med den man redan har eller kommer att få under de närmaste åren i Tyskland, Frankrike och andra grannländer inom EU. Det är alltså inte speciellt drastiskt, utifrån ett bredare synsätt. Påståendet att detta skulle leda till en dramatiskt mindre tillväxt som skulle fullständigt urholka ekonomin håller inte. Dessutom strider det faktiskt mot socialdemokraternas egen politik - om ni menar ni något med era kongressbeslut om sänkt arbetstid. Det är väl ändå så att sänkt arbetstid ger en del jobb. Då blir ju också kostnaderna mindre. Om man omfördelar en del av skatterna från arbete till miljö och energi underlättar det också för arbetstidsförkortningen. Arbetstidskostnaden blir ju lägre. Det är svårt att förstå vad socialdemokraterna egentligen har emot det här, bortsett från att ni är väldigt försiktiga. Ni har kanske också problem med en intern opinion, snarare än med opinionen här i riksdagen.
Herr talman! Det råder inget tvivel om att kommuner och landsting skulle få en betydligt svårare ekonomisk situation om Miljöpartiet fick genomföra sitt generella och förhållandevis snabba program för en sänkning av arbetstiden. Om man därtill lägger era övriga förslag, t.ex. kraftiga höjningar av industrins energiskatter, är det exempel på att er politik har inslag som kan skada den ekonomiska tillväxten och därmed de inkomster som behövs för att få balansen i budgeten att gå ihop.
Herr talman! Jan Bergqvist tycker att vi i oppositionen är för pessimistiska om budgetkonsolideringen och arbetslösheten. Det är tvärtom så, Jan Bergqvist, att vi tror att med allt starkare statsfinanser är Sverige på väg mot en allt större arbetslöshet. Vi har AMS kvitto på detta genom den dystra prognosen från i går. Jag tycker att det är intressant när Jan Bergqvist säger att han tror att det går att nå full sysselsättning och att det går att organisera samhället på det viset. Han säger att det krävs ödmjukhet för detta. Det krävs också en bred enighet. Det är ett nyckelbegrepp, Jan Bergqvist. Det krävs en bred enighet om vi skall klara detta. Då måste jag fråga: När tänker ni börja det tunga, svåra och pedagogiska arbetet att tala om för era egna sympatisörer vad som egentligen krävs för att komma till rätta med Sveriges strukturella problem som orsakar arbetslösheten? Numera genomför ni vissa sådana reformer, visserligen halvhjärtat, och hänvisar till att det är en uppgörelse med Centerpartiet. Ni förklarar inte varför dessa svåra åtgärder nu måste vidtas. Hur tänker ni åstadkomma den enigheten? Det är en viktig fråga. Som det nu är flyr ju era väljare till Gudrun Schyman som nu genomför den politik som ni hade i opposition och som ni gick till val på. Vad skall ni göra för att förklara för väljarna varför den politiken är viktig? Sedan frågar Jan Bergqvist hur vi kan vara eniga med Moderaterna i en gemensam reservation om de ekonomiska riktlinjerna för att sedan ha olika uppfattningar om bistånd och annat. Så här är det, Jag Bergqvist. Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna är eniga om hur vi skall skapa de nya jobben och hur vi skall skapa de nya nödvändiga resurserna. Däremot har vi olika uppfattningar om hur de resurserna sedan skall fördelas när de väl är skapade. Där har väljarna sitt fria val i valet 1998 att lägga sin röst på olika nyanser. Det är den stora skillnaden.
Herr talman! Samverkan med Moderaterna i regeringsställning gav ju inte något vidare utbyte för Mats Odell, om man tänker på diskussionen om vården. Sedan lovade Mats Odell tidigare att han var väl förberedd att svara på finansutskottets invändningar mot Kristdemokraternas förslag. Ni tillgodoräknar er redan från nästa budgetår en höjning av mervärdesskatten på spel och dobbel, trots att det strider mot gällande EG-direktiv. Det skulle i alla fall ta mycket lång tid att genomföra något sådant. Ni tillgodoräknar er inkomster från en avfallsskatt som fortfarande är under beredning och under remissbehandling. Det är alltså inkomster som skulle börja löpa redan om några månader.

Herr talman! Låt mig börja med moms på spel och dobbel. Det prövas gentemot ett EU-direktiv. Jag tycker att Jan Bergqvist skulle tala med litet mindre bokstäver, eftersom det förslag som utskottsmajoriteten och regeringen har om koldioxidskattehöjningen befinner sig i exakt samma situation. Där svävar Jan Bergqvist i samma osäkerhet som Kristdemokraterna gör. I det här direktivet står det att det är vissa saker som skall undantas, t.ex. offentlig sjukvård, mänskliga organ, blod och mjölk, offentlig undervisning och så kommer spel och dobbel in på något konstigt vis i denna uppräkning. Vi tycker inte att det är svårare att ha moms på Bingolotto än vad det är att det på mjölk t.ex. Sedan har vi förslaget om avfallsskatt. Där är ju remissinstanserna positiva till förslaget. Det finns ingenting som tyder på att det inte skulle kunna genomföras. Regeringen har ju betydande erfarenhet av att genomföra förslag ganska snabbt. Vi tror att det är viktigt för miljön att få till stånd en avfallsskatt så snabbt som möjligt. Finansdepartementet har godkänt våra beräkningar i den del som gäller de intäkter som man får om man genomför avfallsskatten. Men låt oss gå tillbaka till frågan hur vi skall åstadkomma den här enigheten, Jan Bergqvist. Detta är ju ändå petitesser. Det är någon promille av våra intäkter som ifrågasätts i det här sammanhanget. Men hur skall vi få denna enighet? När tänker Socialdemokraterna börja argumentera för de strukturella reformerna med samma tyngd och samma kraft som Göran Persson när han har stått här i talarstolen och talat om budgetsaneringen och sagt att den som är satt i skuld är icke fri? Han har försökt att förklara varför den är nödvändig. När tänker ni börja försöka förklara nödvändigheten av strukturella reformer som gör att vi kan få fart på de privata företagen så att de kan börja anställa från den långa kön av arbetslösa, Jan
Herr talman! Vi har ju redan börjat genomföra ett antal strukturella reformer. Jag redovisade också vad som är på gång i framtiden. Det är alldeles uppenbart att avfallsskatten och moms på spel och dobbel inte kan träda i kraft den 1 januari. Men ni har tillgodoräknat er inkomster som om både avfallsskatten och mervärdesskatten skulle kunna fungera från årsskiftet. Jag noterade att Mats Odell inte försvarade det till 100 % utan lämnade en viss öppning för den kritik som är framförd. Det är viktigt att klara ut att det inte handlar om någon osäkerhet om finansieringen när det gäller koldioxidskatten. Varje krona skall tas in. Hur mycket som tas in på energiskattetiteln 2424 genom temporära insatser eller genom en permanent höjning av energibeskattningen och hur mycket som tas in genom den föreslagna höjningen av koldioxidskatten beror på vilket datum propositionens förslag kan träda i kraft. Men vi har anvisat att varje krona som man tappar från januari månad genom att förslaget inte kan genomföras direkt vid årsskiftet skall finansieras helt och fullt.

Herr talman! Kl. 15.00 onsdagen den 20 november 1996 ödelade Lars Tobisson, Maria Leissner och Wibbles och Odells möjligheter att uppträda med någon som helst trovärdighet i dagens finanspolitiska debatt. Då meddelade dessa tre att man yrkade misstroendeförklaring mot statsministern och därmed hela regeringen. I morgon, fredag, kl. 9.00 vill Lundgrens, Wibbles och Odells partier att riksdagen skall besluta om att Sverige skall kastas in i en valrörelse. Sverige skulle kastas in i en politisk och ekonomisk kris på ett antal veckor, kanske månader. Det är lätt att förutsäga det tumult som skulle uppstå. Finansmarknaden skulle fråga vem som kan regera landet. Räntan skulle raka i höjden med kanske 1-3 procentenheter. Kronans värde skulle sjunka som en sten. På vilket sätt är arbetslösa hjälpta av det skapas en ekonomisk och politisk kris i landet? På vilket sätt kan vi ta oss an de problem som finns inom vård och omsorg om vi tvingar fram budgetförstärkningar på ytterligare kanske 50 miljarder kronor för att reparera skadan efter en misstroendeförklaring? På vilket sätt är kinesiska dissidenter hjälpta av att svenska familjer får betala mer i ränta på sina lån? Svara på dessa frågor, Lundgren, Wibble och Odell! I morgon handlar det inte längre om Kina. I morgon handlar det om att tre partier vill att Sverige skall störtas in i ekonomisk och politisk kris. Här i dag har Lundgren, Wibble och Odell försökt att göra sig till de arbetslösas bästa vän. Det saknar trovärdighet. Ni vill ha kris, vi vill ha samarbete och åtgärder. Skillnaden är avgrundsdjup. Herr talman! Dagens budgetdebatt är historisk. För första gången får riksdagen ta ställning till budgeten i enlighet med den nya beslutsordning som riksdagen fastställt för budgetbehandlingen. Centern har i allra högsta grad medverkat till denna nya ordning. Nu finns det förutsättningar för en bättre budgetdisciplin. Riksdagen kan inte besluta om utgifter utan att samtidigt anvisa finansiering. Det ställer krav på partierna att prioritera. Den här debatten handlar om budgeten för år 1997 och Sveriges framtid. Ändå finns det skäl att blicka tillbaka. Åratal av minoritetsregeringar och icke åtgärdade strukturfel i svensk ekonomi skapade problem och finanskriser. Det ledde bl.a. till hög inflation, ökad arbetslöshet, ökad statsskuld och ökande budgetunderskott i slutet av 1980-talet. År 1991 fick fyrklöverregeringen påbörja arbetet med att sanera statsfinanserna. Det arbetet var inte klart vid regeringsskiftet år 1994. Det arbetet måste fortsätta under den här mandatperioden, som förhoppningsvis sätter punkt för de värsta sviterna efter Förra gången riksdagen fick ta ställning till en budgetproposition, och det fördes en motsvarande debatt av denna karaktär, var den 8 mars 1995. Då, för drygt 20 månader sedan, upplevde Sverige en ökad oro på valuta och räntemarknaderna. Då, för drygt 20 månader sedan, steg räntorna och den svenska kronan försvagades. Då, för drygt 20 månader sedan, var omvärldens förtroende för svensk ekonomi mycket lågt. Då, den 8 mars 1995, sade jag här i kammaren i finansdebatten att vi måste skapa ett system som sätter tak för utgifterna. Jag sade också att regeringen måste förankra politiken på annat håll än på vänsterkanten. Jag talade om att söka efter det politiska handslaget och långsiktiga lösningar. I den debatten, den 8 mars 1995, yttrade en annan ledamot av finansutskottet följande: "Regeringen har tyvärr misslyckats med den viktiga uppgiften att skapa stabilitet och förtroende. - Det som nu behövs är en politisk och ekonomisk förtroendechock. - Regeringen måste byta politik och samarbetspartner i riksdagen." Många undrar säkert vem det var som yttrade de orden. Det var Anne Wibble. Sällan har väl en sådan politisk uppmaning blivit så hörsammad. Den socialdemokratiska regeringen bytte samarbetspartner - från Vänsterpartiet till Centerpartiet. Den förtroendechock som Anne Wibble efterlyste har vi också fått uppleva i Sverige genom samarbetet mellan två folkrörelsepartier. Partier som förmått att ta vara på det som förenar, i stället för att söka efter det som skiljer och skapar gräl. När riksbankschefen Urban Bäckström framträdde inför finansutskottet den 7 november i år kommenterade han den ekonomiska utvecklingen i Sverige: "Det är sådan s.k. förtroendechock vi upplevt under det senaste året. Sedan sommaren 1995 har kronan stärkts med ca 13 % och den femåriga boenderäntan sjunkit med nästan 4 procentenheter". När Anne Wibble för drygt 20 månader sedan efterlyste en politisk och ekonomisk förtroendechock var Sveriges ekonomi i svår obalans, med hög ränta, svag kronkurs och stort statligt lånebehov. I dag är situationen radikalt annorlunda. Förtroendechocken har gett resultat, men själv har Anne Wibble inte aktivt bidragit till resultatet. Förtroendet för svensk ekonomi har stärkts. Statsskulden som andel av BNP har slutat stiga. Vi ser nu motsatsen. Statsskulden som andel av BNP minskar. Budgetunderskottet minskar, och budgeten skall vara i balans år 1998. Statens lånebehov har på ett år minskat med ca 115 miljarder kronor. Inflationen är - milt uttryckt - rekordlåg. Hushåll, företag och finansmarknadens olika aktörer tror på Sveriges förmåga att hålla en låg inflation. Det är allt detta som riksbankschefen mycket riktigt betecknat som en förtroendechock, och Anne Wibble borde vara nöjd. För familjer med bolån kan minskningen av räntorna i goda fall uppgå till mer än 1 500 kr per månad, vid en låneskuld på ca 500 000 kr. För företag och kommuner innebär det lägre ränteläget mångmiljardbelopp i minskade utgifter. Ljuspunkterna är många. Fler bedömare menar också att befolkningens sparbeteende eller viljan till konsumtion är avgörande för tillväxten de närmaste åren. I det sammanhanget spelar också pensionsreformen en mycket viktig roll. Människor måste få klara och konkreta besked om vilka pensioner, grundade på politiska beslut, de kan räkna med på ålderns dagar. Jag vill därför uppmana alla partier som deltar i pensionsuppgörelsen, och först och främst regeringspartiet, att bidra till en snabb och bred uppgörelse om hur pensionsreformen slutgiltigt skall gestalta sig. Få åtgärder är viktigare och lättare att åstadkomma för att gynna den ekonomiska utvecklingen och samtidigt öka människans trygghet och framtidstro. Herr talman! Det går inte att föra en långsiktigt hållbar ekonomisk politik eller att kraftfullt agera för nya jobb genom att slira omkring i högränteträsket, tungt lastade med bördan av underskott i statens affärer eller med hög inflation. Med 600 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden måste ett systematiskt och offensivt arbete bedrivas för att pressa tillbaka arbetslösheten. Den första förutsättningen för att framgångsrikt kunna bekämpa arbetslösheten är nu på väg att uppfyllas. Det handlar om att ha sunda och stabila statsfinanser, gärna med överskott för att kunna öka åtgärderna för nya jobb och betala av statsskulden. Arbetslöshet är och förblir slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. För Centerpartiet är kampen mot arbetslösheten högprioriterad. Det är ett av huvudskälen till varför vi samarbetar med regeringen om saneringen av statsfinanserna och olika åtgärder som skall ge en bättre utveckling på arbetsmarknaden. Centerpartiet och Socialdemokraterna är överens om inriktningen av den ekonomiska politiken och budgetramarna. Det är en styrka att det finns en stark parlamentarisk uppslutning för den ekonomiska politiken. Sverige har många gånger, alltför många gånger, fått uppleva motsatsen. Trots de förbättrade statsfinanser som kunnat skapas, står Sverige inför nya stora utmaningar. Den största är självfallet att bekämpa arbetslösheten. Det är förnyelsen av energisystemet. Det är också att tillgodose kraven på mer resurser till vård, äldreomsorg och utbildning samt att värna trygghetssystemen. Det är att få en lönebildning som inte sätter käppar i hjulen för ekonomin, budgetsaneringen, inflationsmålet eller konkurrenskraften. Kärnverksamheten inom den kommunala verksamheten måste ha resurser för att vi skall kunna ge de sjuka en god vård, de äldre en bra omsorg och barnen en bra utbildning. Men då får vi inte göra som moderaterna, dvs. nedrusta den kommunala verksamheten. Deras förslag till besparingar skulle äventyra vården, omsorgen och utbildningen runt om i landet. Genom olika förslag som trätt i kraft eller träder i kraft vid årsskiftet stimuleras företagandet och därmed också möjligheterna till nya jobb. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter, lättnader i dubbelbeskattningen och en modern och småföretagsanpassad arbetsrätt. När arbetsgivaravgifterna sänks med 5 procentenheter vid årsskiftet kommer det främst att gynna de mindre företagen och egenföretagarna. Tillsammans med den återinförda kvittningsrätten, bättre villkor för kvinnors företagande och en småföretagsanpassad arbetsrätt ökar förutsättningarna att få fler företag i vårt land. Och fler företag och fler företagare behövs om vi med framgång skall kunna pressa tillbaka arbetslösheten. Jag lyssnade uppmärksamt på Mats Odells inledningsanförande. Mats Odell brukar i bland ha svårt att hålla isär frågorna. Det har han visat ofta förr, och det visade han nu senast i dag. Han talade om rikskapitalavdragets historia men blandade ihop det med en helt annan fråga, nämligen kvittningsrätten. Kvittningsrätten har återinförts, och den är kvar. När det gäller riskkapitalavdraget har vi gjort samma prioritering och bedömning som Mats Odell gjorde i fyrpartiregeringen, nämligen att i första hand prioritera lättnader i dubbelbeskattningen. Herr talman! Jag kan förstå om Mats Odell minns dåligt. Han var ju inte alltid hemma under regeringsåren. Han var ofta ute på resor, och ofta i österled, när har inte tog första, andra eller t.o.m. tredje spadtaget på olika projekt. Han grävde mer än han byggde. Till detta skall också läggas den omfattande och decentraliserade utbildningssatsning som nu genomförs. Det är med ännu bättre kompetens som vi kan möta framtiden och se till att Sverige hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. 15 000 nya studentbostäder skall byggas. Det ger också jobb. De tre programmen om vardera 1 miljard för kretslopp, småföretag och Östersjösamarbete får också betydelse, likaså det kraftigt utökade miljöstödet till lantbruket. Lantbruket är, som det heter med statsministerord, en framtidsnäring som kan bidra till nya arbetstillfällen, och det har också stor betydelse för den regionala utvecklingen. Likaså har den kraftiga uppräkning av anslaget till enskilda vägar som kunnat skapas inom ramen för den här budgeten mycket stor betydelse runt om i landet. För att arbetsmarknadspolitiken skall bli slagkraftig är det viktigt att den lokala nivån får ett ökat inflytande. Jag vill därför att resurserna och ansvaret när det gäller de lokala arbetsförmedlingsnämnderna successivt förstärks. På det hela taget måste samhällets resurser användas bättre för att nya jobb skall kunna skapas och för att vi skall kunna få en effektivare arbetsmarknadspolitik. Arbetslösheten går det inte att besluta bort. Däremot kan vi fatta kloka beslut som leder till bättre förutsättningar för näringslivet. Men det klingar aningen falskt när de politiska partier som normalt kräver mindre politik och mera marknad nu argumenterar som funnes det en enkel politisk lösning på arbetslöshetsproblemen. Saken blir inte bättre av att samma partier vill föra in Sverige i EMU - den ekonomiska monetära unionen, där jobb och miljö är underordnade en centraliserad och samordnad ekonomisk politik, väsentligen på stormakternas villkor. Sverige har inget att vinna på ett medlemskap i EMU. Därför avvisar Centerpartiet ett svenskt medlemskap i EMU. Calmforsutredningen har tydligt klarlagt att fördelarna med EMU är höljda i dunkel och att nackdelarna överväger. Därför bör riksdagen, när den dagen kommer, besluta att Sverige icke skall anslutas till EMU. Ett annat klokt beslut som Sverige bör fatta är att ställa om det svenska energisystemet. Vi måste övergå från kärnkraft, kol och olja till mer av inhemska, förnybara och miljövänliga energikällor. Tvärtemot den skräckpropaganda som ibland sprids ligger möjligheterna till nya jobb i en teknikutveckling och en miljöanpassning av såväl energiproduktion som andra tillverkningsprocesser. Över huvud taget tror jag att mycket av framtidens jobb finns i den s.k. gröna sektorn. Förstärkt med en rejäl skattesänkning på jobben kan utvecklingen bli mycket positiv. Herr talman! Sverige behöver mer av fortsatt samarbete och mindre av konfrontation. Gårdagens uppvisning här i kammaren var erbarmlig. Nu formuleras alltmer av politiken på mittfältet. Det är också bra. Det behövs. Framtiden måste också formas med kretslopp, decentralisering och grundtrygghet som ledstjärnor. Till finansutskottet har Centern anmält ett antal reservationer som har en vidare omfattning än budgetförslaget för 1997. I övrigt står vi bakom riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftstaket, fördelningen på utgiftsområden, konvergensprogrammet och åtgärderna för budgetsaneringen. För tids vinnande vid voteringen yrkar jag bara bifall till reservation nr 7 om ansvaret för valutapolitiken samt till reservation nr 22 om löneskatt på vinstandelar. I övrigt, herr talman, står Centern bakom hemställan i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Bo Lundgren skall inte försöka blanda bort korten i den här debatten. Man kan medverka till att driva ut Sverige i en valrörelse med de konsekvenser som det skulle få i form av oro på valuta och räntemarknaden. Det skulle också inge människor oro för deras lån. Dessutom skulle en sådan åtgärd skapa osäkerhet. Det kan man alltså inte göra ena dagen för att andra dagen stå här och tala om att man vill få ned arbetslösheten och räntorna. Den ena dagens åtgärder förtar ju intrycket av den andra dagens förslag. Bo Lundgren, vi skulle behöva mer av samarbete och mindre av konfrontation. Det skulle vara värdefullt om Bo Lundgren och Moderata samlingspartiet lärde sig det. Vi värnar om vården, omsorgen, skolan och äldreomsorgen, men vi noterar att Moderata samlingspartiet på den punkten föreslår radikala nedskärningar. Det skulle få till följd att människor tvingades lämna sina jobb inom vården, äldreomsorgen och skolan. Det i sin tur skulle innebära ökad arbetslöshet.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

Herr talman! Jag vill först och främst påminna om Carl Bildts debattartikel i går. Han talar om försoning i stället för strid. När tänker Bo Lundgren följa sin partiledares råd? Moderaternas förslag till budgetramar innebär ett radikalt ingrepp mot vården och kommunen. Vilka vårdjobb, vilka undersköterskor, vilka sjuksköterskor vill Bo Lundgren ha bort? Vilken del av skolan skall inte finnas kvar? Det är viktigt att vi får besked om det. Vi värnar om en god sjukvård. Vi vill ge de äldre en bra äldreomsorg och vi vill ge ungdomarna en bra skola. Vi värnar också om småföretagen. Därför sänker vi nu arbetsgivaravgiften på ett sådant sätt att det i första hand gynnar egenföretagarna och småföretagarna. Vi gör lättnader i dubbelbeskattningen för onoterade företag. Det är den grupp av tillväxtföretag som har störst nytta av det. När det gäller fastighetsskatten, tycker jag att Bo Lundgren skall fundera över vad han gjorde mellan 1991 och 1994 för att Sverige skulle få lägre fastighetsskatter? Jag vet svaret: Inte ett dyft.
Herr talman! Jag är bestört och faktiskt ganska ledsen. Jag tycker att det är uppseendeväckande att Per-Ola Eriksson och centerpartiet uppenbarligen anser att det är helt okej att instämma i berömmande ord om världens största diktatur, Kina, för att undvika litet oro på valuta och penningmarknaderna. Vet Per-Ola Eriksson vad han säger? Vet han hur det är i Kina? Vet han att där kan inte föräldrar föra samtal hemma i sin egen bostad av rädsla för att någon femåring skall försäga sig på dagis eller i skolan nästa dag? Vet Per-Ola Eriksson vad det är han säger? Jag tycker att det är skandalöst uppseendeväckande. Per-Ola Eriksson kom sedan in på den svenska situationen. Där tillgodoräknar han sig i vanlig ordning allt gott som har hänt. Han glömmer att sedan Centern och Socialdemokraterna började samarbeta har färre människor fått arbete. Fler har blivit arbetslösa. Räntorna har förvisso gått ned. De har gått ned ännu mer i Spanien. I Spanien har man lägre räntedifferenser än vad Sverige har gentemot Tyskland. Är det kanske också Per-Ola Erikssons förtjänst? Det allvarliga problemet är arbetslösheten, och det säger Per-Ola Eriksson ingenting om. Per-Ola Eriksson åberopar Calmforsutredningen för att kunna säga nej till EMU. Det måste vara en aning besvärligt, nästan schizofrent, eftersom Calmforsutredningen dömer ut den ekonomiska politik som Per-Ola Eriksson skryter med. Calmfors säger ju att den är helt otillräcklig för att skapa den sysselsättningsökning som behövs i Sverige. Varför säger inte Per-Ola Eriksson någonting om hur Centern skall försvara att man föredrar lägre skatt på öl framför lägre skatt på fastigheter i skärgården?
Herr talman! Anne Wibble skall inte heller blanda bort korten. Vi har aldrig försvarat några övergrepp i Kina. Vad jag sade var att man kan framföra kritik; det gjorde centerpartiets ordförande Olof Johansson i debatten i går. Vi har framfört kritik på annat sätt också. Man behöver ju för den skull inte driva ut landet i en politisk kris med de ekonomiska konsekvenser det skulle få. Jag vill korrigera Anne Wibble på en punkt. Anne Wibble kanske tänkte på något annat när jag höll mitt anförande. Jag talade om just arbetslösheten som det stora problemet i svensk ekonomi i dag. Jag sade att med 600 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden måste vi arbeta systematiskt och offensivt för att pressa tillbaka arbetslösheten. En del har gjorts. Mycket återstår naturligtvis. Vi kan skapa jobb genom att satsa på småföretag, sänka arbetsgivaravgiften, införa lättnader i dubbelbeskattningen och genom att bättre utnyttja det framförhandlade EU-avtalet så att vi kan satsa på miljöåtgärder här hemma i Sverige. Det är genom sådant konstruktivt arbete man pressar tillbaka arbetslösheten. Jag är beredd att lyssna på alla förslag som finns från annat håll. Men förslagen skall också finansieras. Jag vill sedan säga några ord om ölskatten, som Anne Wibble av och till kommer tillbaka till. Tidigare i dag har Anne Wibble kritiserat Centern och Socialdemokraterna för att vi river upp förslag och retirerar. Anne Wibble är litet inkonsekvent. Nu vill Anne Wibble att vi skall retirera på detta område. Man kan inte kritisera Centern för att ha retirerat när det gäller a-kassan och för att ha räddat barnpensionerna kvar, och sedan säga att vi skall retirera på andra områden. Var konsekvent, Anne Wibble!
Herr talman! Per-Ola Eriksson gör bara ont värre när han utvecklar sina tankar. Vad han egentligen säger är att det vore bättre om vi inte hade några valrörelser eftersom det kan bli turbulent på valutamarknaden, och att man på alla sätt skall undvika att skapa sådana stämningslägen att man kritiserar eller på annat sätt riskerar att en regeringschef får kritik för ytterst klumpiga och odemokratiska uttalanden. Jag hoppas att Per-Ola Eriksson tänker efter en gång till. Det är förskräckande i sin förlängning. Per-Ola Eriksson säger att han visst har pratat om jobben. Ja, han har pratat om vad Centern skulle vilja göra. Men sanningen är tyvärr att det ni åstadkommer är precis tvärtom. Jag tvivlar inte alls på att både Per Ola Eriksson, Jan Bergqvist och hela kammaren vill försöka åstadkomma fler arbetstillfällen och vill att fler människor skall kunna försörja sig på sitt arbete. Vad ni konkret medverkat till sedan ni började samarbeta med Socialdemokraterna är att färre människor fått jobb, att färre människor kan försörja sig på eget arbete och att fler människor blivit arbetslösa. Framtiden ser lika illa ut, inklusive effekten av de förslag som ni skryter med. Om det skulle vara möjligt att åstadkomma förändringar skulle man börja på småföretagarsidan, som Per-Ola Eriksson åtminstone verbalt talar väl om. Men ni håller fast vid sådant som försämringar i sjuklöneperioden, förtida moms, inga arbetsgivaravgiftssänkningar av format för tjänsteföretag osv. Det är fortfarande så att Centern föredrar lägre skatt på starköl framför lägre skatt på boende. Det passar inte ihop med vad ni säger ute bland befolkningen. Det är dubbla budskap.
Herr talman! Jag börjar med det sista Anne Wibble tog upp. Folkpartiet föreslår ju en radikal skärpning av boendekostnaden genom de föreslagna minskningarna av räntestöden. Dessutom vill jag erinra om att Bengt Westerberg, som väl inte är alldeles obekant för Anne Wibble, en gång i tiden också föreslagit ökade skatter på boendet just för att fastigheterna ju inte flyttar utomlands. Det förslag som Anne Wibble lagt kommer i första hand att innebära att ölimporten till Sverige fortsätter i strid ström. Är det av nykterhetspolitiska skäl en bra ordning? Jag vill tacka för att Anne Wibble för drygt 20 månader sedan efterlyste att regeringen skulle byta samarbetspartner och efterlyste en förtroendechock. Anne Wibble har fått förtroendechocken och en ny samarbetspartner åt regeringen, vilket hon önskade. Det har också bekräftats av riksbankschefen som ju medverkade vid finansutskottets hearing. Jag tror att Anne Wibble, när hon tänker efter på sin kammare, ser att räntorna har gått ned. Det är bra för småföretagen. Det är bra för villaägare. Det är bra för fastighetsägare. Om vi skall få igång investering i det här landet behöver vi lägre räntor. Det har Centerpartiet medverkat till, medan Anne Wibble har suttit vid sidan av och tittat på.

Herr talman! Per-Ola Eriksson tycker väldigt mycket om att skryta med budgetsaneringens effekter.

Står Per-Ola Eriksson numera bakom dessa båda kloka förslag om att stärka statsinkomsterna? En annan fråga gäller Centerpartiets förståndiga ståndpunkt rörande EMU. Det jag däremot inte riktigt kan förstå är den centerpartistiska motiveringen till sitt avståndstagande. För mig och Vänsterpartiet hänger ett nej till EMU väldigt mycket samman med att man i princip tar bort utrymmet för en aktiv konjunkturpolitik mot arbetslösheten. Men det verkar som om ni i Centerpartiet så att säga köper hela konceptet, alla grundidéerna med EMU. Det enda ni verkar vara emot är att byta ut beteckningen på själva myntet och sedeln. Är det bara nationalistiska skäl ni har för att säga nej till EMU? Oavsett det vill jag till sist fråga: Är ni ändå beredda att tillsammans med oss arbeta för att få till stånd en ändring av inställningen hos finansminister Åsbrink, så att vi tillsammans kan säga nej till EMU?
Herr talman! Det är faktiskt så att merparten av effekten av budgetsaneringen från 1993-1998 faller på utgiftssidan. Inte mindre än 89 % av hela budgetförstärkningen utgörs av minskningar på utgiftssidan. Självklart är det en blandning mellan skatter och annat, men minskningen på utgiftssidan är dominerande. När det gäller förmögenhetsskatt och alla andra skatter vill jag påstå att det fina med det nya budgetarbetet är att man måste prioritera och se var skattesänkningarna gör bäst nytta. Vi menar att skattesänkningar gör bäst nytta när vi sänker skatten på arbete, när vi gör lättnader i dubbelbeskattningen, när vi återinför kvittningsrätt och sådana saker. Det har betydelse för att få fart på småföretagssatsningen. På den punkten hoppas jag att Johan Lönnroth ger mig rätt. En fråga gällde EMU. Till skillnad mot Vänsterpartiet vill vi ha budgetdisciplin. Vi vill också nå inflationsmålet, parkera oss på en låg inflationsnivå. Till skillnad mot Lönnroth, som vill ha en expansion och ökade utgifter, medverkar vi med den ekonomiska politiken till att Sverige kan stå utanför EMU. Vi skall själva fatta de nödvändiga besluten, som ingen annan behöver fatta i vårt ställe. Det är en demokratiskt viktig uppgift.
Herr talman! Jag måste nog be Per-Ola Eriksson gå igenom fördelningen av inkomstförstärkning och utgiftsminskning i budgetsaneringen en gång till. Såvitt jag förstår har han räknat grundligt fel. 89 % Skattehöjningarna, inkomstförstärkningarna, uppgår till väl över 60 miljarder kronor. Det finns ett antal beräkningar av det. Per-Ola Eriksson har helt enkelt i grunden fel. Jag kan i och för sig förstå att han inför sina moderata kamrater har litet problem med att försvara detta. Men frågan kvarstår: Har Per Ola Eriksson numera accepterat att vi har en förmögenhetsskatt och att vi har en värnskatt? Det var den enkla frågan. Till sist kommer jag till EMU. Vi vill också ha budgetdisciplin. Men vi vill inte ha den tvångströja som EMU-reglerna innebär när det gäller möjligheterna att föra en aktiv konjunkturpolitik mot arbetslösheten. Det är där jag inte riktigt förstår den centerpartistiska ståndpunkten. Är ni beredda att köpa hela konceptet utom själva beteckningen på myntet och sedeln?
Herr talman! Hur mycket som faller på inkomstsidan och hur mycket som faller på utgiftssidan beror också på vilken tidshorisont man räknar med. Jag räknar med 1993-1998, en stor del av den tid som budgetsaneringen har pågått. Man kan inte bryta ut något enstaka år, kanske hösten 1994, när Johan Lönnroth gästspelade i de här sammanhangen. När man skall prioritera är det, som jag sade, viktigt att man prioriterar de skattesänkningar som gör störst nytta. Vi har prioriterat sänkningen av dubbelbeskattningen. Vi har prioriterat lägre arbetsgivaravgifter. Dessutom är det viktigt att vi inte hela tiden ägnar oss åt återställare. Vi gillade inte värnskatten när den infördes. Men de facto finns det en politisk majoritet i riksdagen för den. Det har vi accepterat. Det är inte bra om det ena beslutet efter det andra rivs upp. Vi behöver stabilitet, vi behöver långsiktighet.
Herr talman! Per-Ola Eriksson pratar mycket om prioriteringar. Det är intressant. Det är när man tvingas prioritera som man visar vad man egentligen sätter först och vad som är litet mindre viktigt. Centerpartiet har under många år försökt att profilera sig som ett grönt parti, som ett parti med stort engagemang på miljösidan. Vi har också från Miljöpartiets sida av och till kunnat samarbeta en del med Centerpartiet just i den här typen av frågor. Det förslag vi diskuterar innebär kraftiga neddragningar på miljösidan, hur man än räknar, om man så bara räknar på det utgiftsområde som heter Miljö eller om man räknar på allting över hela budgeten som handlar om miljö. Det är en ganska dramatisk neddragning och den skall pågå stegvis under tre års tid. Jag måste ändå fråga Per-Ola Eriksson: Betyder det här att ni från Centern har sänkt era miljöambitioner till förmån för andra inslag i budgeten, eller får ni helt enkelt stryk av socialdemokraterna, klarar inte av att hävda er och skulle behöva litet draghjälp? Man kan ju fråga sig detta. Detta gäller också sådana frågor som järnvägssatsningarna. Jag har tidigare suttit i trafikutskottet och kunde där samarbeta rätt bra med Centern för att få fram mer pengar till investeringar på järnvägssidan. Nu ser vi att SJ:s konkurrenskraft har försvagats genom ett antal politiska beslut. Vi får också höra rykten om att det nu handlar om att dra ned dramatiskt på järnvägsinvesteringar. Det här är typiskt miljörelaterade investeringar. Det vore mycket intressant att få höra Per-Ola Erikssons synpunkter på detta.
Herr talman! Roy Ottosson har vid flera debatter tidigare, då jag har saknat replikmöjligheter, fört fram en vilseledande beskrivning av Centerpartiets miljöpolitik. Därför har jag sparat repliktid för att bemöta Vi har visat hur vi på ett mycket kraftfullt sätt kan stärka miljöinsatserna i det här samhället. Vi prioriterar energisatsningarna, bioenergi. Vi har medverkat till ett ökat återtag från EU för att kunna finansiera miljöstöd, en viktig miljöpolitisk åtgärd. Vi har tagit fram 1 miljard till den kretsloppssatsning som har mycket stor betydelse för att utveckla kretsloppssamhället och olika tekniker. Vi har inrättat Miljöteknikdelegationen som arbetar sedan någon vecka tillbaka. Satsningen på Östersjöregionen handlar också om miljöområdet. Nu skall vi testa Roy Ottossons miljöengagemang. För att just öka resurserna till miljöpolitiken har vi lagt fram förslag om att vi skall införa en kväveoxidskatt för att långsiktigt kunna få resurser till miljöinvesteringar. Det är att notera att Roy Ottosson inte biträder det förslaget. Roy Ottosson talar om miljön, och han talar många gånger vackert om den, men han vill inte se till att det området har resurser. Roy Ottosson är i dag avklädd och avslöjad.
Herr talman! Per-Ola Eriksson klarar inte av att läsa innantill. Miljöpartiets förslag till budget innebär kraftiga ökningar av just de miljörelaterade skatterna. Centern har föreslagit en liten detalj här, en speciell kväveoxidskatt, som inte faller in i den totala konstruktion som vi har föreslagit från Miljöpartiets sida. Vi har kraftiga höjningar på andra miljöskatter - koldioxidskatt, energiskatt osv. I detta ligger i och för sig också kväveoxiden, för den är relaterad till själva förbränningen av bränslen. Vi fångar med råge upp det förslag om kväveoxidskatt som Centern har. Detta är ett sätt för er, Per-Ola Eriksson, att försöka smita undan. Om man analyserar budgeten ser man att det är frågan om en neddragning på miljöområdet. Per-Ola Eriksson svarar inte på frågan hur han ser på järnvägsinvesteringar. Ni har accepterat att man drar ned på kalkningen. Skadorna av försurningen tilltar. Det har kommit upprop från skogsforskare i hela landet, som bittert klagar på att de sista urskogarna i landet nu fälls. Det är kris för naturvården. Vad gör Centern? Vad gör Per-Ola Eriksson? Ni gör i stort ingenting. Det är bara att konstatera att ni inte prioriterar miljösidan. Ni anslöt er till en ganska traditionell betongpolitik när det kom till kritan. Det är väldigt intressant att se. Det är när man prioriterar som man visar den rätta färgen, Per-Ola Eriksson. Frågan är om ni är gröna längre.
Herr talman! Sällan har så många osanningar sagts på så kort tid som Roy Ottosson nu presterade. Det är värt att notera. Roy Ottosson vill inte ställa upp på att tillföra just kalkningen särskilda resurser. Vi har föreslagit att man skall använda de pengar som nu är anslagna i miljardprogrammen. Vi visar hur man långsiktigt kan tillföra detta område ytterligare permanenta resurser. Det vill Roy Ottosson inte vara med på. Han kommer att yrka avslag på vårt förslag när vi går till votering. Vi måste bygga nya strukturer. Vi måste lägga om energipolitiken så att vi hushållar bättre med energin och bättre tar vara på de inhemska, miljövänliga energislagen. Jag hoppas att Roy Ottosson är med och jobbar i den riktningen. Det pågår energiöverläggningar. Jag hoppas att Roy Ottosson, eller åtminstone Miljöpartiet, deltar aktivt i dem. Vad beträffar SJ vill jag säga att det är viktigt att slå vakt om ett väl fungerande järnvägssystem. Vi medverkade under förra mandatperioden till att bygga ut järnvägssystemen och få väl fungerande trafiksystem. Det arbetet skall fortgå. Snart kommer riksdagen också att få ta ställning till hur det kommer att ske i framtiden. Riksdagen kommer att få ta ställning till KOMKOM:s förslag och andra förslag på denna punkt. Då skall också Centerpartiet redovisa sina förslag. Vi behöver inte vara blyga. Vi har ingenting att vara oroliga för i jämförelse med Roy Ottosson och Miljöpartiet.
Herr talman! Det brukar oftast vara trivsamt att debattera med Per-Ola Eriksson, men jag tycker att han hade en obehaglig hycklande inledning till sitt anförande i dag. Det föranleder mig att ställa två distinkta frågor till honom. Visste Per-Ola Eriksson, när han höll sitt anförande, att hans egen partiledare Olof Johansson efter ett telefonsamtal från statsminister Göran Persson i Peking gav klartecken och i praktiken fullständig amnesti för Göran Persson i förtoendefrågan här i kammaren? Stämmer det i så fall? Visste Per-Ola Eriksson detta? Gav Olof Johansson, vilket framgick av tidningsreferat, klartecken till att man inte skulle fälla Göran Persson i den omröstningen?
Herr talman! Jag undrar var Mats Odell får alla sina fantasier ifrån. Olof Johansson eller Centerpartiet har inte utfärdat någon amnesti. Vi har framfört synpunkter direkt till regeringen och statsministern, i går i debatten och på annat sätt i organ som Mats Odell inte har tillträde till. Det har gällt vår kritik i frågan om Kina. Vad Mats Odell inte kommer ifrån är att han i dag är desavouerad vad gäller trovärdigheten eftersom hans partiledare i går ville skicka ut Sverige i en ekonomisk och politisk kris som skulle innebära att räntorna stiger och kronan försvagas. Mycket av den budgetsanering som vi har medverkat till under den senaste tiden skulle gå om intet. Glöm inte bort detta,
Herr talman! Jag tycker att detta är en viktig och allvarlig fråga. Var det eller var det inte så, att Olof Johansson efter samtal med Göran Persson på telefon från Peking i praktiken sade att Centerpartiet inte tänkte stödja en misstroendeförklaring? Det har framgått av tidningsreferat. Göran Persson uttryckte det så. Är det möjligtvis så, om Per-Ola Erikssons uppfattning är riktig, att det finns en risk för att morgondagens omröstning leder till nyval? Skall vi tolka det så, att Centerpartiet tänker låta sina medlemmar rösta efter egen uppfattning i denna fråga?
Herr talman! Svaret på Mats Odells fråga om vi per telefon har givit något klartecken till Göran Persson är nej. Centerns riksdagsgrupp beslutade i går att avvisa det förslag till misstroendevotum som Alf Svensson, Lars Tobisson och Maria Leissner har lämnat. Det handlar inte om kritiken av Kina. Det handlar om på vilket sätt vi skall klara Sverige.

Herr talman! När det gäller landstingen och den regionala verksamheten har jag den uppfattningen att man bör kunna bestämma väldigt mycket själv vilka uppgifter som man skall åta sig. Jag har förtroende för att man då kan komma fram till olika lösningar i olika delar av landet. Jag vill erinra Bo Lundgren om att aldrig har bidragsberoendet ökat så snabbt i Sverige som när han satt i Finansdepartementet.

Herr talman! Får jag erinra Bo Lundgren om att skatten hade kunnat vara mycket lägre i Sverige i dag om vi inte hade fått denna väldiga uppbyggnad av skuldberget. Statsskuldräntorna ligger på över 100 miljarder. Hade de kunnat ligga på en betydligt lägre nivå så hade vi kunnat ha lägre skatt, och det hade jag hälsat med tillfredsställelse.

Herr talman! Jag har sagt förut, och det tål att upprepas, att det svenska välfärdssamhället bygger på att många har arbete i Sverige. Det är också därför vi har en viss samhörighetskänsla och ändå, fram till den senaste tiden, en lycklig frånvaro av många sociala konflikter som andra länder har betydligt mera av. Men det bygger alltså på denna förutsättning, att många har arbete. Det är nämligen bara då som skattepengarna räcker till vård, omsorg, trygga pensioner o.d. annars får vi problem. Var och en kan lätt förstå detta: Så länge en massa skattepengar går åt till arbetslöshetsförsäkringen, AMS-politik, socialbidrag m.m. blir det helt enkelt för litet kvar för att man skall kunna utveckla och trygga vården, omsorgen, skolan, pensionerna och sådant. Därför tycker jag att det är ganska otillfredsställande att vi i den här debatten egentligen inte har fått några svar från dem som styr i dag i Sverige, nämligen socialdemokratin och Centerpartiet, om hur man skall bära sig åt i framtiden för att kunna skapa förutsättningar för flera arbeten. Det finns många människor som frågar sig om det över huvud taget går. De säger: Socialdemokraterna vill säkert, och Centern vill säkert också, och när de nu är så handfasta kanske det tyder på att det inte går. Genom denna bristande politik medverkar man alltså till att skapa en ganska stor pessimism som i sig är farlig. Jag är helt övertygad om att det går. Det visar sig nämligen i en hel del andra länder att det går att få fram sådana bra villkor för företagande och för människors kreativitet och initiativ så att det blir en hel massa nya jobb. I USA har det sedan 1980 tillkommit ungefär 26 miljoner nya jobb. Översätter man det till Sverige skulle det vara ungefär 1 miljon nya jobb. Under denna period har vi i Sverige i stället haft minus i nya jobb, ungefär 150 000. Kom nu inte och säg att jag förespråkar en politik med samma sorts klyftor som i USA. Så är det inte. I USA är det som många kallar för utbildningskapitalet, alltså kunskaper hos människor, väldigt ojämnt fördelat. Därför får man stora klyftor i USA. I Sverige är det inte så, och skall verkligen inte heller bli så. Vi skall ha en bra utbildningspolitik. Vårt kunskapskapital är mycket jämnare fördelat, så vi riskerar inte alls att få den sortens klyftor som finns i USA. Däremot skulle vi kunna se litet grand på vad de har gjort där för att få fram alla dessa nya arbeten. Om man inte gör det, när man ser att det finns länder där det fungerar, utsätter man sig för misstanken att man egentligen inte vill. Jag tror att det behövs en hel del framtidstro och tillit, och det jag har sett i dagens debatt är en regering på reträtt och en stödtrupp från Centerpartiet som trumpetar ut uppmuntrande trudelutter under tiden. Den framtidstro och tillit som behövs motverkas, menar jag, av den osäkerhet som regeringspolitiken innehåller om energin, EMU, huruvida budgetpolitiska ramar skall hållas eller inte framöver, vad som skall ske med lönebildningen, hur det skall bli med pensionerna och mycket annat. Därför får man inte fram de jobb som finns att få. Risken är då stor att man får en arbetsdelningsdebatt, dvs. en debatt om att det inte går att få fram fler arbeten. Det där tror jag vore väsentligt mindre populärt om man beskrev det med de ord som det egentligen handlar om, nämligen att dela på lönen. Då tror jag att många människor skulle dra öronen åt sig mycket mera. Och jag vägrar att tro att vare sig vi svenskar eller andra människor i dag på 1990-talet eller 2000-talet är mindre uppfinningsrika och kreativa än vad människor var i industrialismens barndom i England och på andra håll. Jag tror att vi är precis lika, om inte mera, påhittiga. Vi har bättre förutsättningar. För den som inte riktigt tror på det där med nya jobb - var finns de? - vill jag ge två tips. Det ena tipset handlar om tjänstesektorn. Det är fullständigt självklart att vi inte får fram några nya jobb där när man måste tjäna 400 kr för att kunna betala ut till den som man köper en tjänst av så mycket att han eller hon har kvar 100 kr. Det blir för dyrt. Man gör inte det. Det blir ingen marknad och inga jobb. Tjänstesektorns beskattning måste sänkas. Det andra tipset är att titta i telefonkatalogen, i årets variant och i en som är fem eller tio år gammal, och se hur många nya rubriker det finns i företagsregisterdelen. Detta visar hur påhittiga människor är. Trots alla de hinder som har byggts upp finns det människor som verkligen kreerar och skapar ny verksamhet. Tänk så många fler det skulle kunna komma fram om några av dessa hinder kunde rivas ned, i stället för att ni skall skapa ytterligare hinder med nya, konstiga pålagor som sjuklöneperiod och annat för små företagare. Det är faktiskt bara om man för en politik som ger möjlighet till fler jobb som vi kan behålla och utveckla den välfärdsmodell som åtminstone vi i Folkpartiet är väldigt förtjusta i och tror att många människor vill ha.
Herr talman! Anne Wibble klagar över att hon inte får några svar. Om hon läser budgetpropositionen och finansutskottets betänkande med öppna ögon och dessutom är beredd att fördomsfritt lyssna på vad Per Ola Eriksson och jag säger tror jag faktiskt att hon kan finna ett antal svar av stor betydelse i dessa sammanhang. Men hur är det med Folkpartiet när det gäller att ge svar i den här budgetprocessen? Folkpartiet är det enda parti som inte har försökt ge en fullständig bild av sina besparingsförslag. Alla andra partier har efter bästa förmåga beskrivit vad deras förslag innebär. Detta är bakgrunden till att jag nu gång på gång har ställt en fråga till Anne Wibble, eftersom det inte står i motionen: Hur stora höjningar av egenavgiften i akassan innebär era besparingar? Anne Wibble har dessutom utlåtit sig mycket om bostadskostnaderna. Ni vill gå fram kraftigt och beskära ränteavdragen med 2 miljarder. Varför har ni inte tagit hänsyn till att en kraftig neddragning av dem innebär ökade krav på bostadsbidrag? Varför har ni inte tagit hänsyn till att även kreditgarantisystemet får en ökad belastning? För övrigt har vi inte heller fått besked om hur denna neddragning av räntebidragen skall utformas.
Herr talman! Av hänsyn till tidsbristen vill jag när det gäller hanteringen av budgetramar och budgetanslag hänvisa till det särskilda yttrandet på s. 372. Vi har följt de regler som har beslutats för hanteringen. Jag blir litet bekymrad över att Jan Bergqvist påstår sig ha givit svar på frågorna om arbetslöshetsbekämpningen och om att skapa förutsättningar för fler jobb. Han har ju bara givit svar som handlar om det förflutna. Han har inte givit några svar om hur man skall kunna få fram arbeten så att arbetslösheten inte ligger kvar på 13 %. Prognos efter prognos visar att regeringen har fel i sina bedömningar när den säger att arbetslösheten nog skall sjunka nästa år. Det blir aldrig så! Det skjuts hela tiden fram ett år till. Regeringen har alltså fel. Regeringen saknar en strategi för att skapa förutsättningar för nya arbeten. Det är uppenbart att Jan Bergqvist inte riktigt har förstått det. Han tror att det är en bra politik ni bedriver. Men så är inte fallet. Arbetslösheten kommer att befästas med den politik ni bedriver. Det kommer att skapa ständigt nya krav på nedskärningar i vård och omsorg och dessutom en stor osäkerhet i många hushåll när det gäller att leva i Sverige. Jag beklagar det.
Herr talman! Jag har i tio punkter redovisat ett program för sysselsättningen. Var och en av dessa tio punkter gäller framtiden. Anne Wibble skriver i det yttrande som hon hänvisar till: "Våra förslag är också sakligt väl beskrivna och någon tveksamhet om innebörden föreligger inte." Detta stämmer ju inte! Era förslag är inte alls beskrivna. Jag har gång på gång frågat Anne Wibble vad det innebär för den enskilde att avgiften i akassan kommer att höjas. Hur mycket kommer den att höjas? Jag har ännu inte fått något svar på det. Anne Wibble har fortfarande några sekunder att ge svaret. Räntebidragen gäller bostadskostnader och liknande och är oerhört betydelsefulla. Hur skall de läggas ut, och hur drabbar det i vardagen? Vi vet ingenting, eftersom Folkpartiet som enda parti lämnar ofullständiga motioner.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har ingen debattid kvar. Jag skall därför inte ställa några frågor utan bara göra ett påstående för att få det här med budgetsaneringsprogrammets fördelning mellan inkomstförstärkning och utgiftsminskning utrett. Enligt våra beräkningar omfattar det budgetsaneringsprogram för åren 1994-98 som först s och v förhandlade om och sedan s och c ungefär 66 miljarder kronor i inkomstförstärkning. Vare sig man sedan räknar upp till de 114 miljarder som vi stått bakom eller de 126 som ni i Centerpartiet stått bakom måste resultatet bli att inkomstförstärkningarna utgör ungefär hälften. Även om man räknar med 1993, som Per-Ola Eriksson ville göra, kan man aldrig i livet komma upp i siffran 89 % i utgiftsminskningar. Där måste nog Per-Ola Eriksson gå hem och räkna om. Bo Lundgren pratar om vårdbiträdet i Katrineholm. Man kan räkna om de moderata nedskärningarna i anslagen till kommuner och landsting på ett annat sätt också. Jag får det till att det moderata budgetförslaget för 1997 betyder att man tar ungefär 30 000 kr per vårdanställd. Då undrar jag, Bo Lundgren: Tänker ni åstadkomma det här genom att vårdbiträdet i Katrineholm går ned 30 000 kr i lön, eller skall hon avskedas? Till sist vill jag bara med tacksamhet notera att Jan Bergqvist ansåg att Vänsterpartiets budgetförslag var "oändligt" mycket bättre än det moderata. Det var inte litet, det. Jag kan då inte låta bli att göra en fundering. Det är klart att det finns en del skillnader mellan ett socialdemokratiskt budgetförslag och ett moderat budgetförslag. Men jag har ändå svårt att föreställa mig att Jan Bergqvist, som den realist han är, anser att skillnaden skulle vara så stor som oändlig. Min slutsats är då: Kanske Jan Bergqvist rent av innerst inne anser att Vänsterpartiets budgetförslag är bättre än det socialdemokratiska.

Herr talman! Den frågan är mycket lätt att besvara. Våra skatteförslag betyder att vi åstadkommer en rejäl skattesänkning för vårdbiträdet men en rejäl skattehöjning för Bo Lundgren och mig. Min motfråga till Bo Lundgren är: Ställer Bo Lundgren upp på en sådan mycket rimlig omfördelning av skatten på arbete? Moderata politiker talar gärna om att renodla de kommunala verksamheterna. I de kommuner och landsting där Vänsterpartiet ingår i majoriteter och Moderaterna i opposition älskar de att angripa praktiskt taget varje besparingsförslag från majoriteten. Det gör de just med sådana här allmänna resonemang om att det måste gå att omprioritera, måste gå att renodla. Men sanningen är ju den, att när ni själva skall genomföra renodlingarna klarar ni inte av det. Effekten blir bara väldiga budgetunderskott och offentlig-finansiellt moras.
Herr talman! Jag kan förstå att ordet "oändligt" för en filosof som Johan Lönnroth kan betyda någonting annat än ett ersättningsord för "mycket". Men vi kanske kan vara överens om en sak, och det är att evigheten är lång, åtminstone i slutet.

Herr talman! eH Jan Bergqvist kallar mig för filosof, men om det är någon av oss som är lagd åt det hållet är det nog han. Jan Bergqvist älskar också poesi, och han brukar dra valda delar ur Grönköpings Däremot råkar det vara så att jag har en ganska lång utbildning som matematiker, och där definierar vi oändligheten på ett ganska bestämt sätt. Om nu Jan Bergqvist anser att skillnaden mellan vänsterpolitik och moderatpolitik är oändlig, konstaterar jag bara som ett faktum att det inte är en oändlig skillnad mellan s-politik och m-politik. Min logiskt matematiska slutsats blir att Jan Bergqvist innerst inne måste föredra vänsterpolitiken framför s-politiken.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har inte någon debattid kvar, men det kan vara intressant för den som eventuellt läser protokollet och har följt debatten noga att konstatera att han inte förnekar den omfattande neddragning som allmänt sker på miljöområdet i den budget som snart kommer att klubbas här i riksdagen. Han försöker dölja helhetsbilden, genom att framför allt peka på en reservation som handlar om att man omvandlar en avgift i huvudsak till en skatt. Han ger sken av att detta skulle ge mer pengar till kalkning. Men faktum är att han inte har föreslagit någon ökning alls på det anslaget. Han har ingen reservation för att öka det, utan han har anslutit sig till regeringens förslag i dess helhet. Det kan vara värt att notera. I det replikskifte som jag tidigare hade med Jan Bergqvist talade han om att vårt förslag till sänkt arbetstid till 35 timmar, som kan börja genomföras 1998 och framåt, skulle leda till kraftigt negativa effekter på kommuner och landsting. Nu är det så att vi i vår partimotion har analyserat detta ganska noga. Vi har låtit kommunalekonomer och experter på området räkna noga på vårt förslag, och de har inte redovisat dessa negativa effekter som Jan Bergqvist talar om. Det är riktigt att effekterna av sänkt arbetstid för statsbudgeten innebär ett bortfall under de år som det genomförs. Det kompenserar vi naturligtvis i vår budget i dess helhet. Vårt förslag gäller helheten. Om man tittar på effekterna på kommunsektorn i dess helhet, finner man att våra förslag innebär förbättringar. Det beror mycket på att vi sänker egenavgifterna och i stället höjer på energi och miljöskattesidan, att vi gör denna typ av skatteväxling, och gör en del justeringar av fördelningspolitiska och regionalpolitiska skäl, som hänger ihop med det här. Nettoeffekten, om man tar hänsyn till alla dessa faktorer, av våra förslag är 3 miljarder mer till kommunsektorn än av det förslag som Jan Bergqvist står bakom i dag. För 1997 och 1998 blir det mer. Om man skall vara ärlig kan man inte bara påstå rakt ut att det här skulle ge en massa negativa effekter, utan man måste komma med en riktig analys. Jag bedömer det som en ganska tomhänt kritik, som snarare vädjar till fördomar om Miljöpartiet än till förståelse för de verkliga förslag som vi har lagt fram. Herr talman! Jag vill också poängtera yttrandet från alla oppositionspartier när det gäller fastighetsskatten. Vi säger där att det är orimliga höjningar som drivs igenom av majoriteten nästa år. Vi i Miljöpartiet anser att fastighetsskatten borde sänkas generellt. Som en mildring skulle man ha kunnat avstå - som har sagts av andra debattörer - från att genomföra högskattehöjningen nästa år och i stället skjutit på den ett år. På det sättet hade man fått litet rådrum för den utredning som nu skall sätta i gång. Det har också diskuterats andra förslag i utskottet. Varför skall man t.ex. sänka förmånsbilsbeskattningen med 1 miljard? Det kommer ju höginkomsttagarna till del. Det är inte nödvändigt att göra det just nästa år. Det hade gått att använda det också. Om Centern och Socialdemokraterna hade stått för en bra miljöpolitik och en bra fördelningspolitik, hade det inte varit något problem att få gehör. Men man gör inte det, utan man tycker tydligen att det är bra med höjd fastighetsskatt. Det beklagar vi.

Herr talman! Jag tycker ändå att vi kan erkänna att regeringen, tillsammans med Centern, har varit framgångsrik i budgetsaneringen, även om vi har kraftfulla invändningar mot hur detta har gått till. En sida av det här är ju hur hjärtlöst och hur ogenomtänkt man har nått de här i och för sig positiva resultaten. Om vi tittar på metodiken, vilket kan vara intressant, vet vi att regeringen tidigare brukade skicka upp försöksballonger, t.ex. debattartiklar. Erik Åsbrink skrev dem innan han var finansminister, och vi läste dem med stort intresse. Statsråd har skrivit om olika saker och prövat olika idéer. Man har "tänkt högt" i medierna. På senare tid - det sammanfaller nog med att Göran Persson blev statsminister - har man i stället för de mera ofarliga försöksballongerna i medierna börjat gå över till fullskaleförsök med svaga grupper i samhället. Det är ganska allvarligt. Man utnyttjar den stabila majoriteten med Centerpartiet - och när det gäller rånet av forskningsstiftelserna Vänsterpartiet - till att kasta ut oerhört kraftfulla politiska åtgärder. Man låter t.ex. fastighetstaxeringen först driva ut pensionärer och barnfamiljer från hus och hem, och sedan får regeringen se om man behöver göra någonting. Det är nu samma sak när man först skall driva ut de skickligaste naturvetenskapliga forskarna ur landet, och sedan får man se vad man kan göra åt detta. Det är en mycket farlig linje. Jag skulle vilja rekommendera regeringen att upphöra med detta och i stället försöka tänka igenom sin politik före. Återställarna med Vänsterpartiet efter valet har ju gett en rejäl baksmälla i form av växande arbetslöshet. Samtidigt har vi konstaterat att regeringen nu på område efter område är inne på återställarnas återställare. Ni ger ju egentligen fyrpartiregeringen rätt på punkt efter punkt. Ni närmar er detta. Men när tänker ni ta till kraft i pedagogiken och förklara varför dessa strukturella åtgärder behövs? Snart är ni kanske rent av tillbaka där fyrpartiregeringen lämnade över för två år sedan. Det är då i praktiken två förlorade år för de arbetslösa. Det var först återställarna, och sedan denna långsiktiga, pinsamma process, för att snart kanske vara tillbaka vid utgångspunkten. Skillnaden är att det är fler som är arbetslösa i dag än när ni tog över. Jag vill fråga Erik Åsbrink, när han framöver får ordet, om och när ni tänker övergå från enbart budgetsanering till att också genomföra de nödvändiga strukturella åtgärder som kan få ned arbetslösheten.

Herr talman! Det känns litet grand som att tala för döva öron när man hör debattörer säga att vi inte har några förslag när det gäller sysselsättningen, att vi inte vet hur vi skall bära oss åt osv. Arbetslösheten är ett enormt stort och svårt problem. Det finns anledning att med ödmjukhet inse det. Men det innebär inte att vi är passiva, tvärtom. Jag har ju t.ex. redovisat att vi nästa år startar ett tiomiljardersprogram för investeringar, kunnande och kompetens. Dessutom finns Här har det beskrivits som att ingenting har ändrat sig när det gäller sysselsättningen. Vi skulle, säger Anne Wibble, sitta fast i samma sörpliga sörja som under den borgerliga regeringen. Men så är det inte - framför allt inte om man tittar på sysselsättningen i antal arbetade timmar. Läs finansutskottets betänkande s. 48! Där finns det ett diagram som visar att mellan en tredjedel och hälften av det kraftiga fall i antalet arbetade timmar som inträffade mellan 1991 och 1994 har återtagits till i år. Om man jämför första halvåret 1993 med första halvåret 1996, handlar det om en ökning med 150 miljoner timmar. Nu vet vi alla att det här har fördelats ojämnt. Det är fråga om övertid, närvaron på jobben har ökat kraftigt och frånvaron och ledigheterna har minskat. Det kan ske en sådan ojämn fördelning i första skedet av en ökning av antalet arbetade timmar. Men ökningen fortsätter ju. I nästa skede kommer den att slå ut i en minskad arbetslöshet.

Herr talman! Den här debatten börjar lida mot sitt slut, vi skall i och för sig också ha en omgång med finansministern om en stund. Som ett slags sammanfattning kan jag jämföra denna debatt med det möte som jag började mitt inledningsanförande med att redogöra för, ett möte som jag var på i söndags i stadsdelen Angered i Göteborg. Med tanke på de stämningar som fanns där, har jag en viss obehaglig känsla av att den debatt vi har fört här i kammaren i dag på något sätt går över huvudet på de mycket stora problem och den mycket stora vrede som finns i Sverige i dag över att man upplever politiken som i grunden orättvis. Man upplever att det inte händer någonting när det gäller kampen mot arbetslösheten.

4 miljoner svenskar äger aktier i dag. Svenska folket är som helhet och i genomsnitt, det har jag sagt tidigare, rikare än någonsin. De människor som har fått sina a-kassebidrag sänkta, de människor som har fått sänkt sjukersättning och sänkta löner kan inte förstå att det inte skulle vara möjligt att fördela om på ett radikalt annorlunda sätt, att det inte skulle vara möjligt att ta en del av de pengar som har samlats på hög hos de mycket rika människorna i Sverige, och använda dessa pengar till att skapa nya arbeten. Det måste vara möjligt att ändra på den politik som nu har bedrivits under mycket lång tid i det här landet. Det förslag till budget som Vänsterpartiet har lagt fram syftar i allt väsentligt just till det; minska arbetslösheten, fördela om mer rättvist!

Herr talman! Det här handlar mycket om nya tider och nya krav. Vi ser förändringar på arbetsmarknaden och i internationella sammanhang. Vi har litet svårt, har jag en känsla av, att hänga med här i kammaren. Det är väldigt mycket fråga om att upprepa gammal tiders politik med traditionell tillväxt, traditionell arbetsmarknadspolitik osv. Det går ganska dåligt. Jag tror faktiskt att det är ganska obegripligt för svenska folket att det skall vara så omöjligt att dela på jobben när vi ändå måste dela på kostnaderna. Varför skall vissa jobba övertid och jobba halvt ihjäl sig medan andra inte får jobba alls. Det måste vara helt obegripligt för de flesta. Jag har hört på de bemötanden jag så här långt har fått när det gäller arbetstidsförkortningen, att de är ganska tomma. Det har inte kommit något konkret. Jag hoppas att Erik Åsbrink har bättre besked att komma med.

Herr talman! Låt mig börja mitt anförande med att tacka finansutskottet, inte minst dess ordförande Jan Bergqvist och dess vice ordförande Per-Ola Eriksson, för ett synnerligen gott samarbete och en bra behandling av budgetpropositionen. Den budget som riksdagen nu skall ta ställning till, är på många sätt historisk. Det är den första budget som behandlas under den nya budgetprocessen, en budgetprocess som riksdagen har varit med om att utarbeta och som kommer att bidra till ordning och reda i statens finanser. Samtidigt ger den utrymme för politiska prioriteringar utan att utgifterna tillåts sippra i väg åt alla möjliga håll. Jag tror att den kommer att vara till stor hjälp för att undvika den typ av statsfinansiellt kaos som vi upplevde under den högerledda regeringen i början av 90-talet. Budgeten är också historisk i den meningen att det är den första budgeten på mycket lång tid som inte innehåller nya besparingspaket eller skattehöjningar. Jag ser det som ett tydligt tecken på att Sverige nu är på väg ut ur det statsfinansiella moraset. År 1993 hade Sverige det största underskottet av alla industriländer, över 12 % av BNP. I år, tre år senare, har underskottet minskat till en tredjedel. 1998 räknar vi med att budgeten på nytt är i balans, och därefter skall den visa överskott. Skulden har börjat minska, och den kommer att fortsätta att minska. Vi slutar fr.o.m. nästa år att låna i utlandet, och vi skall börja amortera av på statsskulden. I dag har varje svensk en skuld på 172 000 kronor. Nästan hälften av den skulden uppkom under de tre åren med en högerledd regering. Nog vore det bra om vi kunde börja amortera av på den stora skulden och därmed minska bördorna för våra barn, för kommande generationer. Att ha ordning och reda i statsfinanserna är i grunden en djupt ideologisk fråga. Den sociala välfärden som bärs upp av budgeten: skolan, vården, omsorgen, tryggheten vid arbetslöshet och sjukdom och mycket annat vilar ytterst på att vi har ordning och reda i statens finanser. Välfärd kan aldrig tryggas genom lånade pengar eller genom sedelpressar. Välfärd, som är beroende av utländska bankirers välvilja och godtycke, är ingenting värd. I takt med att statsfinanserna nu håller på att förbättras börjar vi på nytt höra den särintressenas och lobbyisternas parad som kräver förmåner, sänkta skatter och ökade utgifter för att gynna sig själva med allmänna medel. Jag kom att tänka på hur det är att tillaga popcorn i en gryta med lock. När värmen stiger hörs först enstaka poppanden. Sedan kommer de successivt och blir allt tätare. Till sist är det en hel kaskad av poppanden som slår mot grytlocket. Ungefär så upplever jag att vi nu är på väg när det gäller att på nytt höra förslag från alla möjliga håll om att försämra statsfinanserna, öka utgifterna och minska inkomsterna. Då gäller det att hålla emot och att inte lyfta på locket. Om vi gör det är vi nämligen snart tillbaka i det statsfinansiella kaos, den blå-brandgula sörja, som vi socialdemokrater fick överta hösten 1994. Det är beklämmande att höra företrädare för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna göra sina inlägg i debatten i dag. Först blir det pliktskyldigast några ord om värdet av att sanera statsfinanserna. Det har t.o.m. riktats kritik för att vi inte har gjort det ännu snabbare och inte gått ännu längre. Men sedan kommer en hel kaskad av ofinansierade löften om ökade utgifter och sänkta skatter. Fru talman! I likhet med Jan Bergqvist tänkte jag presentera ett program i tio punkter. Det handlar om att stimulera tillväxten, öka sysselsättningen och värna välfärden. Delvis överensstämmer våra punkter, men inte helt. Det finns vissa skillnader. Det handlar inte om något annat än om att uttrycka att vår politik inte låter sig sammanfattas i tio punkter. Det som vi har gjort och det som vi kommer att göra sträcker sig vida utöver vad kanske både Jan Bergqvist och jag säger i kammaren i dag. Mina tio punkter är följande: 1. Vi skall fullfölja saneringen av statsfinanserna. Vi skall sluta låna i utlandet, och vi skall börja amortera på statsskulden. 2. Vi skall bädda för en ytterligare räntenedgång. Sedan valet 1994 har femårsräntan minskat med över 5 %. Detta innebär för en villaägare som har 500 000 kr i lån, för att ta ett vanligt exempel, att kostnaderna efter skatt har minskat med 1 500 kr i månaden. Det är naturligtvis en stor lättnad för alla personer i motsvarande situation. Men det gäller inte bara för enskilda individer. Detta innebär också minskade kostnader för staten och är därmed ett bidrag till saneringen av statsfinanserna. Lägre ränta innebär också minskade kostnader för kommuner och landsting. Deras kostnader har minskat med över 3 miljarder under den här perioden. Det här är, och detta är inte minst viktigt, även en stor stimulans för alla företag som överväger att investera. Det är klart att investeringskalkylen blir mycket gynnsammare när räntan sjunker. Fler jobb skapas, och vi får nya investeringar och nya företag på det sättet. Att bädda för en fortsatt räntenedgång är mycket viktigare än att utlova allsköns ofinansierade skattesänkningar och utgiftsökningar som det inte finns någon trovärdighet i och som inte kommer att kunna bestå. 3. Vi skall slå vakt om ett stabilt penningvärde. Av alla industriländer är Sverige det land som i dag har den lägsta inflationen. Vi skall vara stolta över detta och slå vakt om detta. Det här innebär att konkurrenskraften för svenska företag stärks. De kan bygga ut, investera och skapa nya jobb. Svenska folket vill inte ha stigande priser. Folk önskar sig inte dyrare mat och högre hyror eller att levnadsomkostnaderna ökar. Det är bra att penningvärdesförsämringen inte gröper ur värdet av inkomster, av löner och pensioner. Detta hänger ihop med inflationsbekämpningen. 4. Vi skall reformera lönebildningen. Det här är den kanske allra viktigaste insatsen både för att skapa fler jobb och för att hålla nere inflationen. I första hand är detta ett ansvar för arbetsmarknadens parter. Jag vill inte ha statlig inkomstpolitik. Där skiljer jag mig uppenbarligen från vissa partier som kräver bryska statliga ingripanden i lönebildningen. Vi såg inga framgångsrika ingrepp av det slaget under den borgerliga regeringsperioden. Jag tror inte att staten skall klampa in i avtalsrörelsen, utan den saken är parternas ansvar, och de har ett stort ansvar. Man reformerar inte lönebildningen genom att skälla på löntagarna och deras fackliga företrädare och genom att försämra lagstiftningen, skyddet för löntagarna. 5. Vi skall åstadkomma en bättre fungerande kapitalmarknad. Vi har inrättat Sjätte AP-fonden, som ger riskvilligt kapital framför allt till små och medelstora företag. Vi skall också se över hela AP-fondens organisation och placeringsregler. Varför skall amerikanska pensionsfonder kunna köpa aktier i svenska företag, medan svenska pensionsfonder inte skall få göra det? Låt oss också se om vi kan ändra placeringsreglerna för andra aktörer, t.ex. svenska försäkringsbolag. Det är viktigt att vi är medvetna om den ökade internationella konkurrensen på det här området och att vi stärker Stockholm som finansiellt centrum i konkurrens med andra huvudstäder i norra Europa. 6. Vi skall genomföra en pensionsreform. Här är det önskvärt med en bred partipolitisk enighet över blockgränserna. Men lika viktigt är att detta har en stark förankring och förståelse hos människorna. Vi skall ha ett långsiktigt stabilt pensionssystem som är ekonomiskt ansvarsfullt finansierat och som samtidigt tryggar välfärden både för dagens och för morgondagens pensionärer. 7. Vi skall slå vakt om en stark offentlig sektor som tryggar välfärden och jobben i skolan, i vården och i omsorgen. Även här skall det vara en ansvarsfull finansiering, inte med skuldsedlar eller tomma löften. Till Johan Lönnroth vill jag säga: Ja, jag är starkt engagerad i att öka jämställdheten. Det är för övrigt hela regeringen. En viktig del i den politiken är att se till att kommuner och landsting får erforderliga resurser för att kunna erbjuda god vård, omsorg och utbildning och för att vi skall kunna förhindra omfattande uppsägningar i kommuner och landsting under de kommande åren. Förnyelsen måste gå vidare, men vi skall också se till att det finns tillräckliga ekonomiska resurser på detta område. 8. Vi skall ha en politik för att stimulera små och medelstora företag. Traditionellt har vi socialdemokrater kanske mera ägnat oss åt stora företag och åt offentlig sektor. Men insikten ökar undan för undan om att många av de nya jobben kommer i de mindre företagen. Därför skall vi på olika sätt skapa gynnsammare villkor för små företag så att de kan växa och bilda nya företag. 9. Vi skall genomföra en utbildnings och kompetensrevolution genom att bygga ut både vuxenutbildningen och den högre utbildningen så att människor i framtiden bättre kan hävda sig på arbetsmarknaden. 10. Vi har genomfört en lång rad sysselsättningspolitiska åtgärder. Många av dem har inte trätt i kraft utan träder i kraft vid årsskiftet. Jag hinner inte närmare gå in på dessa åtgärder. Många av dem har Jan Bergqvist redan redogjort för. Detta tillsammans med den snabba produktivitetsförbättringen både i näringsliv och inom offentlig sektor, den konjunkturuppgång som vi står inför och den fortsatta avstämning som vi skall göra halvårsvis med nya insatser vid behov gör att jag känner gott hopp om att vi skall klara det mål som vi har satt upp, nämligen att vi skall halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Jag är övertygad om att vi kan göra detta. Ytterst är målet för regeringen, för Socialdemokraterna, att vi skall återskapa full sysselsättning i en ekonomi som växer och som tryggar ökade inkomster och en välfärd för alla människor i vårt samhälle.

Fru talman! När jag debatterar med Bo Lundgren brukar han ofta komma med citat från en rad olika socialdemokrater. Jag kan förstå det på ett sätt. Det är nog där debatten förs. Det finns inte så mycket att hämta ur den moderata fataburen. Jag har i varje fall inte hittat något, med undantag för ett enda citat som jag nu skall återge och där Carl Bildt hösten 1992 talade om den moderatledda regeringens insatser i valutakrisen: Ett misslyckande är ett misslyckande. Det tycker jag är en bra karakteristik av den moderata politiken, inte bara hösten 1992 utan över huvud taget. Nu lovar jag att aldrig mer citera någon moderat politiker. I flera av de frågor som vi har diskuterat handlar det om att åstadkomma en folklig förankring. Det har inte Bo Lundgren någon stor förståelse för. Han har det inte när det gäller pensionsreformen. Jag är övertygad om att jag inte kan omvända honom på den punkten. Jag kan bara försäkra att för oss socialdemokrater är det viktigt, oundgängligt, att få en förankring och en förståelse när vi genomför stora genomgripande reformer som på ett avgörande sätt påverkar människorna för lång tid framöver. Så arbetar vi gentemot våra medlemmar och sympatisörer. I Moderata samlingspartiet gör man uppenbarligen inte det. Det är er sak, men för oss är det nödvändigt, och vi är beredda att ta den tid som krävs. En reform som inte bygger på en folklig förankring har inga utsikter att bli bestående. Detsamma gäller valutaunionen, som vi nyligen diskuterat i riksdagen. Vi genomför även där en omfattande sådan process innan vi slutligen tar ställning. Det skäms vi inte för. Tvärtom är det nödvändigt. Jag konstaterar att den senaste opinionsmätning som gjorts visar att en majoritet av Moderaternas egna sympatisörer är emot en svensk anslutning till valutaunionen. Det hindrar inte Bo Lundgren, Lars Tobisson och andra från att oförtrutet gå vidare. Det spelar ingen roll vad era sympatisörer tycker, för ni arbetar inte på det sättet. Där är en väldig skillnad mellan oss. Jag får på nytt höra vikten av att föra företagsvänlig politik. Där uttalar sig Bo Lundgren med total brist på erfarenhet från att ha arbetat inom den sektorn. Jag har åtminstone arbetat där några år, Bo Lundgren. Jag har ett litet hum om villkoren och hur det fungerar. Bo Lundgrens erfarenheter begränsar sig till att skriva moderata pamfletter, väldigt långt ifrån den verklighet som företagen befinner sig i. När det gäller kapitalbildningen är det oerhört viktigt att inte bara utländska pensionsfonder, amerikanska och andra, kan köpa aktier i svenska företag. Det gör de i växande utsträckning. Jag tycker att det är oerhört märkligt att vi inte tillåter våra egna pensionsfonder göra detsamma. Jag tänker verka för en reform av fondsystemet så att vi öppnar den möjligheten, gärna tar flera fonder som är oberoende av varandra för att få en mångfald på det området, vilket kan bidra till att vi får en ökad avkastning på pensionspengarna. Vad är det för fel med det i fråga om ATP-medlen när detta eftersträvas av Moderata samlingspartiet i andra sammanhang? Varför skall vi inte få så bra avkastning som möjligt på de pengar som är investerade i AP-fonderna?

Fru talman! När det gäller valutaunionen säger Bo Lundgren att han är ute på möten och pläderar för ett svenskt inträde. Uppenbarligen sker detta inte med någon större framgång, eftersom stödet i Moderata samlingspartiet tydligen minskar undan för undan så att det nu är en majoritet som är emot den officiella partilinjen. Vi vår väl se vad de fortsatta pedagogiska ansträngningarna leder till. Det är möjligt att de sista resterna av stöd för valutaunionen försvinner. Bo Lundgren talade om lönebildningen. På andra områden talar ju moderaterna om att staten inte skall lägga sig i och styra och ställa, utan man skall lämna till andra krafter att ta ansvar. Men det gäller uppenbarligen inte lönebildningen. Där skall staten klampa in med full styrka och man skall göra det på ett ensidigt sätt: Man skall ta löntagarna i örat och försvaga deras ställning på arbetsmarknaden. Detta är i klartext vad Bo Lundgren efterlyser. Jag kan försäkra att det är en utomordentligt usel metod att reformera lönebildningen på. Är det någonting som med säkerhet leder till kaos så är det att gå fram på det moderata sättet. Vi vet att ni kan åstadkomma kaos. Det gjorde ni i statsfinanserna. Ni är säkert också kapabla att göra det när det gäller lönebildningen. Ifråga om arbetslösheten, Bo Lundgren, så var det under den tid som han satt i regeringen som vi tappade bort emot en halv miljon jobb i Sverige. Det är nu vår svåra uppgift att återupprätta den fulla sysselsättningen och skapa nya jobb. 1994 fick vi skenande budgetunderskott, massarbetslöshet, ökade klyftor, stigande räntor och ras i investeringarna. Bo Lundgren var ansvarig för den politiken. Men han har inte lärt sig någonting och han har inte förstått någonting. Det är samma recept nu som då: stora ofinansierade skattesänkningar, favörer till de välbeställda, försvagning av löntagarnas rättigheter Om det brinner i ett hus skulle ingen komma på att anlita pyromanen för att leda släckningsarbetet. Min fråga, som Bo Lundgren inte kan svara på i dag men som får bli hängande kvar här i luften, är: Varför skulle samma moderata politik som förde Sverige in i krisen nu plötsligt leda oss ur krisen?

Fru talman! Historiebeskrivning är uppenbarligen en av Erik Åsbrinks absolut svagaste grenar. Jag vill bara påminna om två enkla faktum. När den borgerliga regeringen överlämnade regeringsmakten tillkom ca 1 000 arbeten i veckan. I dag efter två års socialdemokratisk regeringstid försvinner arbeten. Man bör hålla detta i minnet. Årets bugetproposition innehöll två nyheter. Den ena gällde budgetprocessen, som nu har saboterats under riksdagsbehandlingen i form av nya påslag i akassan och andra tillbakadraganden som det mumlas om. Den andra nyheten var att budgetpropositionen gavs ut på cd-skiva. Det var ju roligt och bra. Jag undrar om försäljningen har gått något vidare. Jag vill kommentera Erik Åsbrinks tio punkter. Trots att han försöker att spjälka upp regeringens politik är ändå huvudintrycket att det saknas ett genomtänkt program för hur man skall uppmuntra kreativa företagare. Huvudintrycket av hela denna debatt är att regeringen är på reträtt. Man har misslyckats med den viktigaste uppgiften, nämligen att skapa förutsättningar för flera arbeten. Där talar verkligheten sitt tydliga språk. Låt mig kommentera några av punkterna. Man skall börja amortera på statsskulden. Ja, det är inte dumt alls. Men tyvärr är det Erik Åsbrinks egna kolleger som är de som i första hand redan - flera år innan det är aktuellt att börja med att amortera - har börjat resa krav på att kommande överskott skall användas till än det ena och än det andra. Det finns inga sådana krav från riksdagen, möjligtvis med undantag från Vänsterpartiet. Kraven på att man skall göra av med pengar kommer ju från Erik Åsbrinks egna kolleger. Så jag utgår ifrån att en del av hans anförande riktades till dem. Sedan kommer Erik Åsbrink så småningom in på småföretagen, och det var ju roligt att de fanns med listan. Men han formulerar sig som att sänkta skatter skulle vara en förmån till småföretagen. Det låter som att det rörde sig någonting otillbörligt som de skulle försöka att lura till sig på ett sniket sätt. Men företagarna gör ju en väldigt stor nytta för hela samhällsekonomin. Det är vår uppgift att försöka att skapa sådana villkor att de får möjlighet att driva sina företag på ett sätt som är till nytta för hela samhället, inte minst vid tillkomsten av nya arbeten. Det kan alltså inte vara fråga om någon förmån eller favör, som det talades om i replikskiftet med Bo Lundgren. Det bygger på tanken att alla skatter och inkomster egentligen är statens egendom och sedan är det någon som får tillbaka någon liten favör. Det är ett väldigt konstigt synsätt som nog är ganska skadligt för landet. Lönebildningen var också med på Erik Åsbrinks lista. Där förefaller han att tycka att om man har någon annan åsikt än regeringen - som skjuter över hela ansvaret på parterna - då är man för häftiga inkomstpolitiska ingrepp. Det är ju inte sant. Erik Åsbrink vet faktiskt bättre än så. Lönebildningen påverkas av de institutionella regelsystem som beslutas här i riksdagen. Det är klart att vi har en skyldighet att ändra på dessa så att förutsättningarna för lönebildningen blir bättre, vilken t.o.m. enligt LO totalt har misslyckats. Ansvaret för att skapa dessa förutsättningar ligger här i riksdagen. Och förslag bör komma från regeringen, men ni vågar inte. Listan är behäftad med stora brister. Den bekräftar huvudintrycket, nämligen att regeringen är på reträtt och att den har misslyckats med huvuduppgiften att skapa förutsättningar för fler arbeten.

Fru talman! Regeringen är på reträtt, sade Anne Wibble. Det program som jag har redogjort för och som ingalunda är något heltäckande program innehåller en rad åtgärder som kräver en fortsatt socialdemokratisk regering och ett fortsatt gott samarbete mellan socialdemokraterna och Centern för att det skall kunna genomföras. När misstroendeförklaringen är nedröstad i morgon utgår jag ifrån att vi fortsätter vårt arbete, och vi kommer att vidta de åtgärder som är till gagn för människorna i det här landet. Dessa åtgärder leder till att fler människor får jobb, att vi får fler företag och till att företagen kan bygga ut och investera. Så det är inte fråga om någon reträtt. Det är tvärtom en framåtsyftande offensiv politik som vi vill föra. Sedan kommer den trista konsten att ljuga med statistik som både Anne Wibble och andra företrädare för den tidigare regeringen excellerar i. Det var ingen lysande facit, Anne Wibble. Men visst går det att plocka ut någon mikroskopiskt kort tidsperiod - några veckor i slutet av valperioden - och hitta några kurvor som pekar uppåt. Men faktum kvarstår: Under de tre år som Anne Wibble satt med i regeringen försvann nästan en halv miljon jobb. Det är bara att läsa innantill i statistiken. Och detta ändras inte av om kurvan gick uppåt en kortare tid under den treårsperioden. Men jag kan ta upp ett annat exempel på någonting som gick upp under slutet av mandatperioden och som Anne Wibble gärna uppehåller sig vid. Låt oss titta på vad som hände med räntorna i Sverige efter att Anne Wibble lade fram sin kompletteringsproposition våren 1994 - detta kapitulationens och uppgivenhetens dokument, denna slutliga bekräftelse på att den borgerliga regeringen totalt hade tappat kontrollen över statsfinanserna. Räntorna steg på med 4 % på några månader. Det var slutbetyget på den finanspolitik som Anne Wibble var ansvarig för. Vi har diskuterat vad som skall ske med överskottet i statsfinanserna när det uppkommer. Jag kan bara konstatera att den socialdemokratiska regeringen naturligtvis är enig om den politik som vi har presenterat i finansplanen. Vi arbetar för ett överskott efter Anne Wibble sade att det inte har kommit några krav på att spendera detta överskott från de andra partierna. Nej, jag skulle inte vilja beskriva det så. Kraven som framförts här i kammaren på ofinansierade skattesänkningar och utgiftsökningar omöjliggör varje chans att nå ett överskott i statsfinanserna. Ser man på tiden från den förra borgerliga regeringsperioden står det klart att det inte är överskott i statsfinanserna som är problemet utan galopperande underskott. Anne Wibble sade att hon inte vill ha någon statlig inkomstpolitik, men hon vill in och ändra i regelsystemet. Det är naturligtvis inte omöjligt att vi skall ändra i regelsystemet någon gång i framtiden. Men det är viktigt att göra det i rätt ordning och på rätt sätt samt att eftersträva en bred förankring. Lagstiftningsåtgärder av den typ som Anne Wibble och hennes kamrater i Moderata samlingspartiet vill ha försämrar ensidigt villkoren för löntagarna och de fackliga organisationerna. Det underlättar inte lönebildningen i Sverige. Det försämrar lönebildningen och skapar kaos på arbetsmarknaden.
Fru talman! Att vänta och se har var temat i några av finansministerns inlägg både i medierna och tidigare i riksdagen. Det var också huvudintrycket av det han sade nu. Finansministern sade att det kanske ligger något i en del av de förslag som har framförts, men de skall genomföras någon gång i framtiden. Jag tror att det beror på att man inte vågar nu. Det är så komplikationsfyllt och strider så mycket mot de gamla socialdemokratiska traditionerna, att man hellre offrar många arbetslösa nu. Man offrar hellre möjligheten att komma till rätta med arbetslösheten nu i avvaktan på att kanske komma någonstans så småningom. Den olika punkterna i politiken innebär en osäkerhet i förutsättningarna. Det råder osäkerhet kring förslaget om pensionerna, som man har försökt att förankra i sju år sedan utredningen först var klar. I fråga om lönebildningen skall man vänta och se. Småföretagen skall få offensiva, framåtsyftande åtgärder - det blir väl en ännu längre sjuklöneperiod. Det är den tolkning man måste göra av det Erik Åsbrink säger. Det finns också en osäkerhet om energipolitiken och om politiken gentemot EU och valutaunionen. I den frågan försöker man föra en debatt utan att ha någon åsikt. Det finns alltså väldigt mycket osäkerhet. Jag tror också att AP-fondsförslaget skapar osäkerhet. Om det skall vara förenligt med pensionsreformen betyder det att tillgångarna minskar framöver. Först skall man köpa en massa aktier och förstatliga stora delar av svenskt näringsliv, och sedan skall man sälja ut dem igen. Det skapar ganska stora problem. Det kännetecknas inte precis av någon stabilitet. Jag tycker att det är bekymmersamt att Erik Åsbrink och hans partivänner är så låsta i gammal dogmatism att man inte förmår ta till sig något så när tänkvärda synpunkter på hur man kan uppmuntra företagsamhet och nya arbeten i Sverige. Därför kommer vi att ha kvar en arbetslöshet på 13 %.
Fru talman! Anne Wibble påstår att det socialdemokratiska kännetecknet är att vänta och se. Jag tycker att det är en utomordentligt dålig beskrivning av vad vi gör. Säga vad man vill om budgetsaneringen, men inte har det varit att vänta och se som har präglat den socialdemokratiska politiken i arbetet med att röja upp i det konkursbo som fanns för bara två år sedan. Av andra talare här i kammaren har vi ju fått kritik för att det har gått för fort, att det gick fel och att allt möjligt var olämpligt. Man kräver att vi skall riva upp och ändra. Jag kan försäkra Anne Wibble att vi besitter all erforderlig handlingskraft, inte bara för att genomföra budgetsaneringen - den skall fullföljas och den skall vi slå vakt om - utan också för att genomföra alla andra åtgärder som krävs för att vi skall klara att återskapa full sysselsättning i landet. Ett första, viktigt och stort steg är att halvera arbetslösheten till år 2000. Jag och Jan Bergqvist har redojort för en lång rad insatser, inte bara sådana vi redan har beslutat om och som successivt kommer att träda i kraft. Vi har också redogjort för ytterligare insatser som vi avser att göra och som kommer att skapa flera jobb i Sverige och förbättra förutsättningarna för inte minst de små företagen. De kommer att bidra till en bättre riskkapitalförsörjning och mycket annat som är nödvändigt för att få den positiva utveckling som vi eftersträvar. Vi har all erforderlig handlingskraft, var övertygad om den saken.

Fru talman! Det var ett bra besked från Erik Åsbrink att han och hela regeringen tar jämställdheten på största allvar. Jag är övertygad om att vi i finansutskottet noga kommer att följa upp detta. Eftersom Erik Åsbrink talade om lönebildningens betydelse skulle jag skulle vilja fråga om innebörden i det utspel som Jörgen Andersson gjorde häromdagen. Det stora gap som i dag finns mellan behov och resurser i kommuner och landsting skall man kunna klara av genom ett tillskott av pengar. Dessa pengar skall man, såvitt jag förstod det, få fram genom en minskning av lönekraven i den offentliga sektorn. I så fall får man vara rädd för att det går ut över t.ex. den kvinnliga vårdpersonal som redan i dag är alltför dåligt avlönad. Jag skulle gärna vilja veta hur Erik Åsbrink tänker sig att klara den finansieringen. Det är riktigt, som Erik Åsbrink säger, att det krävs en stark offentlig ekonomi. Men det räcker inte med en låg skuld. Det behövs också tillgångar. De 142 000 kronorna i skuld per invånare motsvaras av en flera gånger större privat nettotillgång per innevånare. Det finns också stora offentliga tillgångar. Nettoskulden i Sverige ligger mycket bra till i ett internationellt perspektiv. Mot den bakgrunden är det egentligen mycket märkligt att Erik Åsbrink är så ivrig att sälja ut de offentliga tillgångarna. Vi behandlar i dag ett förslag som kan komma att innebära att de stora bankerna styckar Stadshypotek, vilket kommer att försvaga det politiska inflytandet över denna starkt monopoliserade marknad och försvaga konkurrensen. Det är inte bara USA-fonderna - jag föredrar att kalla dem lata kapitalister - utan även mängder av finansknuttar som har trängt ut de gamla kapitalistiska industrialisterna. Det är bra att Erik Åsbrink nu tänker sig att AP-fonderna skall kunna spela en större roll. Men vi har ju en djup, ekonomisk, demokratisk problematik i Sverige i dag, vilket speglas i förslaget om Vi har också frågan om premiereserverna i det nya pensionsförslaget. Om de skall privatiseras innebär det starkt ökad makt åt privata företag och privata kapitalintressen. Jag kan inte få det att riktigt gå ihop med Erik Åsbrinks förslag om att stärka AP-fondernas möjligheter. Det sker i dag en mycket intressant utveckling av kapitalismen, inte bara i Sverige. Det s.k. humankapitalet, alltså människornas kunskaper, spelar allt större roll jämfört med det materiella kapitalet. Kraven reses på att kapitalets diktatur i de privata företagen skall brytas och att man åter inom arbetarrörselsen skall väcka de gamla fina tankarna på ekonomisk demokrati. Det vore intressant att få höra finansministern säga någonting om denna problematik. Vill han verka för att de arbetande människorna skall få mer makt på kapitalägarnas bekostnad?

Fru talman! Det finns ett något nymornat intresse hos de svenska bolsjevikerna för hypoteksinstitutens framtida utveckling på den svenska kreditmarknaden. Jag skall gärna diskutera den saken med Johan Lönnroth. Jag utgår från att riksdagen - i morgon, tror jag - fattar beslutet som öppnar möjligheten för staten att ta över ägandet av aktierna i Statshypotek från hypotekskassan och sedan kunna sälja dem till någon annan. Detta skall göras på det sätt som bäst gynnar de svenska skattebetalarna. Det är nämligen deras pengar det handlar om. Vi skall eftersträva att få så bra betalt som möjligt vid försäljningen. Vi skall samtidigt se till att vi upprätthåller en god konkurrens på området, och självfallet också att personalens intressen tas till vara på ett bra sätt inför den kommande omstruktureringen. Vi skall noga undersöka de olika alternativ som står till buds innan vi slutgiltigt bestämmer vilken affär som är den bästa sett från de svenska skattebetalarnas utgångspunkt. Johan Lönnroth talar om att den offentliga skulden många gånger om uppvägs av privata tillgångar. Självfallet är det på det sättet. Om det inte vore så skulle Sverige som nation inte ha några nettotillgångar över huvud taget - en förfärlig tanke. Men det är obalansen som är olycklig. Det är litet förvånande att Vänsterpartiet tydligen tycks vilja ha kvar den; en skuldsatt offentlig sektor och en rik privat sektor. Jag vill minska obalansen och minska på den stora skuldsättningen i den offentliga sektorn. Det är därför jag vill att vi skall börja amortera på statsskulden. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi gör det. Det är också en maktfråga, Johan Lönnroth. Man har nämnt frågan om lönebildningen, och Jörgen Anderssons uttalande om lönebildningen i den offentliga sektorn - i kommuner och landsting i första hand. Självfallet vill vi ha en fungerande lönebildning både i den offentliga och i den privata sektorn. Där är Jörgen Andersson och jag helt överens. Löneutvecklingen skall naturligtvis inte vara sämre för de offentliganställda än för de privatanställda. Det handlar om ett ansvar som alla har - såväl i offentlig som i privat sektor, både arbetsgivare och fackliga organisationer - att få en bättre fungerande lönebildning än vi har haft i Sverige under lång tid. Den icke-fungerande lönebilden har ju i hög grad bidragit till stora problem. Den har slagit ut jobb och skapat en hög inflation. Nu har vi på annat sätt åstadkommit nollinflation i Sverige, och vi skall se till att vi kan behålla prisutvecklingen under de kommande åren på en mycket låg nivå. Då är det också nödvändigt att löneutvecklingen anpassas till detta. Vi skall ha höjda reallöner både i offentlig och privat sektor, men vi kan inte ha en löneutveckling som inte har någon kontakt med prisutvecklingen. Det kommer inte att fungera. Det handlar om en väl fungerande lönebildning på alla delar av arbetsmarknaden - inom såväl offentlig som privat sektor. Detta är en av de allra viktigaste uppgifter vi står inför. Vi måste klara den om vi skall klara sysselsättningen i framtiden. Jag hoppas att vi kan ena oss om detta.
Fru talman! När Erik Åsbrink började tala om bolsjeviker väntade jag mig nästan att han skulle säga någonting om att bolsjevikerna åtminstone skapade stabilitet i det gamla Sovjetunionen, men att det nu är oordning i Ryssland och ordning i Kina. Men det var inte det som han sade. Vänsterpartiet anser i likhet med regeringen att det krävs en stark offentlig ekonomi, och gärna offentliga överskott. Men detta kan åstadkommas på två olika sätt. Vänsterpartiet vill ha en stark offentlig sektor som har stora offentliga tillgångar för att kunna utöva den politiska makt som krävs för att kunna genomföra en progressiv ekonomisk politik. Men vad regeringen håller på att göra, Erik Åsbrink, är att skapa överskottet genom att trappa ned både skulderna och tillgångarna, och anpassa den offentliga sektorns storlek till de förhållanden som råder i de flesta EU-länder. Vi har i dag en utveckling som är mycket oroande. Som jag redan har sagt, trängs gamla kapitalistiska industrialister ut av nya finansägare utan något som helst långsiktigt ägaransvar och utan några som helst konkreta idéer om hur produktionen långsiktigt skall utvecklas. Jag saknar över huvud taget idéer från Erik Åsbrink och regeringen om hur man skall komma till rätta med dessa problem. Förslaget om att ge AP-fonderna vidgade möjligheter är bra. Men hur tänker sig Erik Åsbrink att det offentliga skall kunna ta det långsiktiga ägaransvaret och stärka den ekonomiska demokratin? Regeringen är helt tyst på den punkten.
Fru talman! Detta är en mycket intressant debatt, som är svår för mig att klara ut på de två minuters taletid jag har kvar. Jag hör till min glädje att även Johan Lönnroth vill ha överskott i de offentliga finanserna. Det var bra att han sade det. Tyvärr motsvaras det inte av den politik Vänsterpartiet står för här i riksdagen, där partiet går emot åtgärder för att sanera statsfinanserna. Det blir inga överskott om Vänsterpartiet får råda. Vänsterpartisterna får i stället förlita sig på att Socialdemokraterna får råda, så att de kan vara och glädja sig åt de överskott som uppkommer om några år. Johan Lönnroth vill ha tillräckligt stora offentliga tillgångar. Ja, just det - men det får man inte om man fortsätter att ha stora underskott. Då gröper man i stället ur, och måste antingen avyttra tillgångar, öka på skulderna eller bådadera. Då försvagar man den offentliga sektorns förmögenhetsställning ytterligare. Att sälja ut Statshypotek innebär inte att statens förmögenhetsställning försämras. Vi avyttrar en tillgång, men vi får betalt för den. Och jag vill ha så bra betalt som möjligt. Staten blir inte fattigare på kuppen. Johan Lönnroth saknar de gamla industrikapitalisterna. Jag skulle nästan kunna instämma i det. Det kanske vore bra om vi behöll, och t.o.m. fick något fler, gammaldags industrikapitalister i stället för moderna tiders finanskapitalister. Men hur skall vi åstadkomma detta? Vi är överens om att AP-fonderna skall få större möjligheter, men vi är nog också överens om att det inte är någon lösning på just det här problemet. Jag föreslår att Johan Lönnroth och jag vid något annat tillfälle sätter oss och diskuterar hur vi skall åstadkomma detta. Min taletid räcker inte till för att lösa problemet.

Fru talman! Det är 33 dagar kvar till julafton. Men ändå tycker jag att Erik Åsbrink i slutet av sitt huvudanförande lät litet grand som jultomten. Han talade om hur fantastiskt bra allting är. De rosenröda kulisserna kom upp igen. Det lät ungefär som när Göran Persson höll sin regeringsförklaring i början på hösten. Jag tycker att popcornliknelsen som Erik Åsbrink använde är rätt träffande. Men vilka är det som sätter i gång detta? Jo, det är socialdemokraterna själva. De börjar nu tala om att "nu har vi klarat det här", trots att vi kör med ett jättestort underskott i år, och ett stort underskott även nästa år. Vi har fortfarande kraftigt växande statsskuldsräntor. Vi är inte alls färdiga. Det sade faktiskt också Erik Åsbrink inledningsvis i sitt anförande. Men popcorneffekten kommer ju sig av att regeringen själv går ut och säger att "nu har vi klarat det här". Det är faktiskt några år kvar innan man kan säga så. Det kanske skulle vara befogat att regeringen lät bli att dra på allt för mycket om hur bra man har lyckats innan man faktiskt har rott det hela i hamn. Miljöpartiet har i viss mån medverkat till konsolideringen och budgetsaneringen. En viktig del i det arbetet har från vår sida varit inte bara att få ned arbetslösheten - det är ju inte så bara utan en huvuduppgift - utan också att få ned miljöskulden. Det diskuterade vi mycket under de dagar då vi kom överens om konvergensprogrammet, som nu lämnas in till EU-kommissionen. Där skrev man in inte bara själva budgetkonsolideringen, utan också att arbetslösheten samtidigt skall ned. På miljöområdet skrev man dessutom in att vi skall klara miljöproblemen och att det inte får byggas upp en miljöskuld när vi nu genomför en budgetsanering. I anslutning till både vårbudgeten och höstbudgeten skall konvergensprogrammets utveckling redovisas. Där redovisas de ursprungliga konvergenskraven och arbetslösheten. Men när det gäller miljön finns det inte någon redovisning över huvud taget. Man har helt enkelt struntat i en del av det egna, med andra partier överenskomna konvergensprogrammet. Inte nog med det. Tittar man i själva budgetpropositionen är det samma sak där. Det saknas en analys av vad detta har för effekter just på miljöskulden, trots att vi vet om att miljöskulden enligt de utredningar som tidigare gjorts byggs på för varje år. Det här är reella kostnader som vi måste betala. Vi gröper ju ur ekonomin, även på det här sättet. Det vore angeläget att få ett besked av finansministern om hur man tänker hantera detta. Skall man fortsätta att inte redovisa det som man i konvergensprogrammet säger att man skall klara av när det gäller miljön? Skall man också i fortsättningen underlåta att tala om miljöskulden eller något annat motsvarande begrepp? Fru talman! När det gäller utgiftsprioriteringarna blir jag något förbryllad. Man har gjort mycket dramatiska neddragningar just på miljöområdet. Samtidigt utvecklar man argumentationen om hur bra det är med gröna jobb. Det stämmer inte. Det behövs en kommentar. Vad vill regeringen egentligen?

Fru talman! Roy Ottosson efterlyser en förbättrad miljöredovisning och hänvisar till konvergensprogrammet. Vi får väl ändå vara överens om att huvudsyftet med konvergensprogrammet är att redovisa i vilken mån och i vilken takt Sverige sanerar sin ekonomi och sina statsfinanser utifrån de mål som satts upp och utifrån de s.k. konvergenskraven. Det har vi åtagit oss att göra halvårsvis. Flera partier har ställt sig bakom detta, även Miljöpartiet. Och det tycker jag är bra. Vi har också visat att vi under den hittillsvarande tiden har fått en utveckling som är bättre än vad vi själva satte upp som mål. Det tycker jag är bra. Miljöpolitiken skall naturligtvis till allra största delen redovisas på annat sätt och i andra sammanhang. Jag kan försäkra att regeringen har mycket högt ställda ambitioner. Vi kommer att driva den politiken vidare, och vi kommer också att redovisa den offentligt. Jag fick till min förvåning höra att jag har agerat jultomte och utmålat allt i oerhört rosenröda färger. Det har jag inte gjort i den meningen att jag har delat ut en mängd presenter. Det är inte riktigt min stil. Jag är orolig för alla andra som delar ut presenter utan att ha klarat av betalningen. Mot detta riktade jag ett varningens ord. Därav popcornliknelsen. Jag sade att det är farligt när de här kraven kommer allt tätare. Det finns nämligen inga möjligheter att klara allt detta, med bibehållna starka statsfinanser och bibehållen sund samhällsekonomi. Reformer och förbättringar skall vi genomföra, men bara i den takt som vi har råd med. Reformer och välfärd som bygger på lån hos utländska bankirer, på sedelpressfinansiering eller på tomma löften uttalade i denna talarstol är ingenting värda. Det vet svenska folket. Jag tycker att vi skall avstå från den typen av julklappsutdelning. Jag har inte sagt att vi redan har genomfört budgetsaneringen. Vi är inte klara med den. Vi har nått mycket långt. Det sade jag, och det står jag för. Men vi har fortfarande ett underskott, och målet är inställt på att balans skall vara uppnådd om två år, 1998. Därefter skall det uppstå ett överskott så att vi kan börja amortera av på statsskulden. Det är en mycket ambitiös uppgift. Jag tror att vi kan klara den. Men då måste vi ha kontroll över utvecklingen. Jag kan ersätta popcornliknelsen med en annan liknelse. Att hålla ordning på statens finanser och på samhällsekonomin är en uppgift som i viss mening aldrig kan avslutas. Det är som att hålla en cykel upprätt. Det gör man bara om man håller cykeln i rörelse framåt. Stannar man upp faller cykeln. Ser vi inte upp kan även de största framgångarna i saneringen av statsfinanserna, i återställandet av en stark samhällsekonomi, gå förlorade. Vi vet av bitter erfarenhet hur lätt det är och hur snabbt det går om man inte håller ordning och reda i statens finanser.
Fru talman! Det är bra att Erik Åsbrink inte agerar jultomte innan det finns något att dela ut. Det är utmärkt. Jag vill också instämma i att det bör bli ett överskott och att statsskulden måste ned. Men det gäller också miljöskulden. Jag ber finansministern att titta i det svenska konvergensprogrammet. Förutom Maastrichtkraven är det två krav till. De skall redovisas och klaras av när vi så småningom skall fatta beslut om detta i Sveriges riksdag - beslut om detta med EMU. Det är försummat. Jag beklagar det och tycker att ni borde skärpa er på den punkten. Jag vill ta upp en fråga till. Det rör naturligtvis arbetslösheten. När jag lyssnar på Erik Åsbrink verkar det som om han räknar med att det skall bli en så kraftig ekonomisk tillväxt att det i huvudsak löser problemet. Grunden skall vara tillväxten, och sedan finns det litet annat runt omkring som skall underlätta och snabba på utvecklingen. Men detta är orealistiskt. Produktivitetsutvecklingen gör ju att det blir färre jobb, trots att den ekonomiska aktiviteten ökar, trots att man bygger ut. Så många fler tjänstenäringar blir det inte heller. Det är väldigt svårt att föreställa sig hur så många jobb skall uppstå, om inte också arbetstiden sänks i takt med att produktiviteten ökar. Då måste man även titta på beskattningen av arbete. Det är naturligtvis orealistiskt att kräva att arbetstiden skall sänkas rakt av och att folk skall få kännas vid det som en rak lönesänkning. Det krävs att skatten på arbete sänks och att produktivitetsökningen tas ut i form av sänkt arbetstid. Då kan vi få fler arbetstillfällen. Regeringen borde tycka att det här är en väldigt bra idé och verka för den.
Fru talman! Jag vill först säga att vi naturligtvis skall infria de utfästelser som har gjorts när det gäller konvergensprogrammet, inklusive redovisningen på miljöområdet. Roy Ottosson tar upp sitt favoritämne, förkortad arbetstid, och påstår att det är lösningen på våra problem. Jag har en annan uppfattning i den frågan. Jag tycker att Roy Ottosson i grunden har en mycket pessimistisk syn på möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen. Mängden arbete är på något sätt given. Av någon underlig anledning är den givna mängden mycket mindre nu än vad den var för 5-6 år sedan. Det går inte att påverka mängden. Det går inte att öka den. Nu handlar det i stället om att dela på den lilla arbetsmängd som finns. Det handlar om att hela befolkningen skall dela på arbetslösheten. Jag tror inte att det är så. Jag är mer optimistisk. Det går att skapa mera arbete, om vi kan organisera vårt samhället och vår ekonomi bättre än vad vi uppenbarligen lyckas med i dag. Jag brukar ta ett konkret exempel för att visa att mängden arbete inte är given. Om jag jobbar en timme extra - det händer någon gång - så stjäl jag inte den timmen från någon departementssekreterare på Finansdepartementet som tvingas jobba en timme mindre. Det är precis tvärtom. När jag jobbar en timma extra sätter jag säkert 25 departementssekreterare i mera arbete. Även om detta är en anekdotisk jämförelse, tror jag ändå att den bär en djup sanning inom sig. Det går att skapa mer arbete. Det går att sätta alla människor i arbete om vi organiserar vårt samhälle bättre. Det finns oändliga behov - och här kan man verkligen tala om oändliga - i vård, utbildning och omsorg. Det finns arbetsuppgifter som inte blir utförda. Låt oss se till att de blir utförda. Att korta arbetstiden är inte ett sätt att lösa våra sysselsättningsproblem. Det är någonting vi kan göra om vi vill ta ut en växande välfärd och växande inkomster på det sättet. Det kan vi diskutera, men det löser inte landets arbetslöshetsproblem.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 4, 37 och 51, även om jag självfallet står bakom alla de kristdemokratiska och gemensamma reservationerna i betänkandet. Jag tänkte utgå från den intressanta tiopunktslistan som Erik Åsbrink drog här. En av punkterna var att vi skall ha en stark offentlig sektor. Den får inte bygga på tomma löften eller skuldsedlar. I går kom en rapport från Kommunförbundet, Kommunernas ekonomiska läge november 96. Där kan man läsa att kommunerna måste minska sina utgifter med drygt 13 miljarder kronor under åren 1996-1999. Det leder till att antalet anställda måste minska med 40 000 under samma period. Jag vill inte vara polemisk, utan jag skulle vilja ha Erik Åsbrinks ärliga kommentar till detta. Finns det något vi kan göra gemensamt i denna kammare utöver att höja statsbidragen för att skapa en situation där denna trend kan brytas? Jag bortser från de retoriska slängarna om finansieringen av budgetalternativen. Vi har ju för övrigt gått igenom detta mycket noggrant med Finansdepartementet, och det är ett par punkter som de har invändningar emot. De kullkastar på intet sätt den stora bilden. Är det möjligt att åstadkomma ett trendbrott här och se till att vi verkligen klarar av vård och omsorg? Jag tror att det är någonting som svenska folket förväntar sig. Jag tror att folk är trötta på att höra den typ av replikväxlingar som vi har. Kan vi inte försöka komma till saken? Kan vi på något sätt hitta en metod att åstadkomma detta? En annan punkt är att vi skall genomföra en utbildnings och kompetensrevolution. Men blir litet betänksam när man läser de 599 forskarnas debattartikel. De ansåg väl närmast att den utbildnings och kompetensrevolutionen borde börja på Utbildningsdepartementet. Det skulle vara intressant att höra en kommentar ifrån Erik Åsbrink även på den punkten. När det gäller detta att stimulera småföretagandet sade Erik Åsbrink någonting som jag tog fasta på. Han sade: Där har vi socialdemokrater kanske inte så lång tradition. Jag tror att det är rätt, och här har vi litet av pudelns kärna? Hur kan vi hjälpa er socialdemokrater att komma till rätta med den faktiskt ganska djupa misstro som finns ute, inte minst inom den offentliga sektorn, mot privata entreprenörer och mot enskilda initiativ på olika områden? Jag tror att det är ett av de stora problemen. Det är ett stor pedagogiskt problem. I det sammanhanget har ju Mona Sahlin försökt. Nu är hon själv borta ur bilden, men hon har ju å andra sidan blivit företagare. Jag såg i dag att hon kanske gör come back i politiken. Det finns kanske hopp i den delen. Anne Wibble var inne på att skattesänkningar betraktas som någon sorts förmåner när vi stimulerar småföretagen. Jag noterade att Erik Åsbrink sade att skattesänkningar är att berika sig själva med allmänna medel. Menade Erik Åsbrink verkligen detta? Eller - för att ställa en känd fråga - tar han tillbaka detta? Finns det inte en annan dimension att om man sänker skattekilar kan detta faktiskt leda till att arbetslösheten går ned och att vi klarar välfärden?

Fru talman! Det är klart att man berikar sig med allmänna medel om Sveriges riksdag beslutar att ta ut vissa skatter för att finansiera vissa offentliga utgifter och det sedan kommer lobbyister som kräver förmåner för sig själva och sina egna grupper. Förmåner kan utgå både i form av sänkta skatter och ökade utgifter och därmed bidra till förstöringen av statsfinanserna med allt vad det innebär. Det är klart att man berikar sig med allmänna medel. Jag har inte sagt att alla inkomster tillhör staten. Det är en total missuppfattning. Men den här typen av intressepolitik som bara handlar om att utverka förmåner för sig själv och undergräva statsfinanserna är att berika sig med allmänna medel. Det står jag för. Jag tar inte tillbaka ett dugg av detta. Sedan tog Mats Odell upp den starka offentliga sektorn och vad vi kan göra för att undvika stora uppsägningar i kommuner och landsting. Nu skall man naturligtvis vara litet försiktig med att utan vidare skriva under på partsinlagor som kommer från Kommun eller Landstingsförbunden. Det är partsinlagor. Det betyder inte att de är fel, men de skall naturligtvis granskas noga. Jag håller med om att det finns bekymmer på det här området. Därför är det en prioriterad uppgift att arbeta med detta och att försöka hantera de problemen så bra som möjligt. Vi kommer att återkomma i den frågan. Det kan jag försäkra. I morgon skall Mats Odell uppträda gemensamt med Moderaterna och Folkpartiet i en misstroendeförklaring, och Mats Odell har dessutom samregerat med dessa partier tidigare och kanske vill göra det igen. Är det inte litet besvärande att själv kräva ytterligare 6,5 miljarder till kommunerna samtidigt som storebror, Moderata samlingspartiet, vill plocka av kommuner och landsting närmare 8 miljarder kronor? Det skiljer ca 14 miljarder mellan er, plus eller minus. Det svarar väl mot ca 50 000 jobb ytterligare i kommuner och landsting. Hur skall ni hanterad det problemet? Skall ni vara släpjolle till Moderaterna här också? Det måste ni väl vara om ni skall kunna hålla sams i fortsättningen. Sedan blir jag naturligtvis mycket rörd över vänligheten att vilja hjälpa socialdemokratin att bli mer småföretagarvänlig. Jag är inte säker på att det var ett uttryck för en innersta önskan hos Kristdemokraterna och Mats Odell att hjälpa Socialdemokraterna att göra ökade inbrytningar i dessa led. Jag kan försäkra att vi klarar av det alldeles utmärkt själva utan någon assistans utifrån. Jag försökte ta upp detta på ett allvarligt sätt. Jag medgav att vi historiskt sett kanske har negligerat småföretagarna och deras speciella situation och tittat för mycket på stora företag och offentlig sektor. Utan att på något sätt överge vare sig stora företag eller offentlig sektorn är det ingen tvekan om att vi har en större insikt nu om vikten av att skapa bra villkor för små företag och för nyföretagande. Det kommer till uttryck i den politik vi för och i den politik som vi kommer att föra framöver. Det är ett uttryck för en genuin övertygelse. Jag tror att många av sysselsättningsproblemen skall lösas genom att vi ger bra betingelser för små företag så att de kan växa och genom att vi stimulerar fler människor att starta nya företag. Jag tror att detta är oerhört viktigt.
Fru talman! Det var intressant. Vår innersta önskan att hjälpa Socialdemokraterna handlar inte om att göra inbrytningar i småföretagarleden utan kanske om att skapa en ökad förståelse för att det här kan innebära att man får byta litet av det budskap och den huvudinriktning som man har haft tidigare. Det är där jag tror att den stora förändringen behöver ske. Det behövs en förståelse för att det här är svåra beslut som kanske har stått på plakat och banderoller på första maj. Man får förklara att vi kanske behöver göra vissa förändringar här om vi skall klara Sveriges stora strukturella problem. Hur är det att skriva en gemensam reservation med Moderaterna och Folkpartiet, när vi har olika uppfattning hur vi skall fördela resurserna? Jag har förklarat det tidigare för Jan Bergqvist. Vad det handlar om här är att vi har samma uppfattning om hur vi skall få fler och växande företag som kan anställa landets arbetslösa. Därigenom får vi mer resurser. Sedan har vi olika uppfattningar om hur de resurserna skall fördelas. Hur vi kristdemokrater vill fördela dem om vi får bestämma har vi visat i vårt budgetalternativ. Det innebär 6,5 miljarder mer i resurser till kommuner och landsting, inte genom höjda bidrag utan genom indirekta effekter, bl.a. genom förändringar av egenavgifterna. Detta är någonting som väljarna kommer att få ta ställning till i valet 1998. Den frågan är intressant. Vi har samma politik före som efter valet. Vi redovisar det. Det är fullt fritt för väljarna att välja mellan partierna. Jag tycker att Erik Åsbrink skall fundera på hur det är för Socialdemokraterna. Ni har bara en valsedel, och där skiljer det sig enormt före och efter valet. Det skulle vara slut på nedskärningarna. Nu genomlever vi de största nedskärningarna inom svensk sjukvård som Sverige någonsin har sett.
Fru talman! Ni får ha hur många valsedlar ni vill för min del, Mats Odell. Men det var inte det frågan gällde. Jag frågade: Hur skall ni bära er åt när Kristdemokraterna vill ha mer pengar till kommuner och landsting och Moderaterna, som ni vill samregera med, vill ta bort en massa pengar från kommuner och landsting? Det är diametralt motsatta ståndpunkter. Det kan man inte släta över genom att säga att väljarna får bestämma på valdagen. För närvarande är det ungefär sex gånger så många som vill rösta på Moderaterna än som vill rösta på Kristdemokraterna. Oavsett hur de proportionerna ser ut - om det nu skulle råka bli en borgerlig regering i framtiden - måste man bestämma sig. Antingen ökar man resurserna eller så minskar man resurserna till kommuner och landsting. Efter att ha iakttagit Kristdemokraternas agerande i en rad olika sammanhang har jag aldrig kunnat upptäcka att ni fronderar mot Moderata samlingspartiet, utan tvärtom lägger ni er i kölvattnet. Ni är en släpjolle till den stora moderata båten och brukar i allmänhet hänga med på vad moderaterna föreslår. Den sannolika utgången av detta är, trots vad Mats Odell och hans partivänner säger i riksdagen i dag om ökade resurser till sjukvården och allt annat vackert, i realiteten - om den situationen skulle uppkomma - att ni ställer upp på de drastiska moderata nedskärningarna i kommuner och landsting som innebär att tiotusentals jobb försvinner och försämringar av vården, omsorgen och utbildningen. Det är vad det i realiteten handlar om.

Fru talman! En tredjedel av alla ensamstående föräldrar fick förra året socialbidrag. Två tredjedelar av alla unga mödrar under 25 år mottog socialbidrag någon gång under 1995. När det socialdemokratiska regeringen beslutade att skjuta fram utbetalningen av barnbidrag sju dagar tvingades ännu fler barnfamiljer till socialkontoret. Längre än så här sträcker sig inte tryggheten i dagens Sverige. Höjda fastighetsskatter tvingar människor att avyttra bland det käraste de har, det egna hemmet. I kombination med sänkta bostadsbidrag kommer effekterna att bli förödande för många familjer. Jag glömmer inte den rara fiskarhustrun som inför skatteutskottet oroades inför att behöva lämna sin ö och sin trygga tillvaro för att fastighetsskatten stigit till för henne och hennes man oöverkomliga 17 000 kronor. Jag kommer heller aldrig att glömma hennes svar på den typiska socialistiska överhetsfrågan om de hade sökt bostadsbidrag. Jag citerar fritt ur minnet: "Vi är för stolta att söka bidrag. Vi vill klara oss på egen hand." Vad gör den röd-gröna majoriteten för att trygga tillvaron för dessa människor? Dessvärre ingenting. Inför valet 1994 utlovade socialdemokraterna att arbetslösheten snabbt skulle sjunka till 5 % om de fick möjlighet att regera. Vallöftet väckte naturligtvis en stark förhoppning hos många arbetslösa människor om ett riktigt jobb och därmed ökad trygghet. Nu ser vi resultatet. Arbetslösheten stiger. Otryggheten ökar. Så sent som i lördags stod det i en av Blekingetidningarna att 23 % var utan ett riktigt jobb i mitt hemlän. Så såg det ut i lördags på BLT:s framsida, Inger Varför har det blivit så här? Varför tvingas människor att flytta från hus och hem? Varför ökar bidragsberoendet? Varför stiger arbetslösheten? En av de viktigaste orsakerna är det mycket höga skattetrycket och de enorma skattehöjningar på drygt 80 miljarder kronor som regeringen med hjälp av Dessa skattehöjningar i kombination med minskade bidrag innebär att många hushåll drabbats dubbelt av den förda politiken. Det är i hög grad låg och medelinkomsttagare som på detta sätt knips åt från två håll. De sitter uppenbarligen fast i ett skruvstäd. Bidragsberoendet har ökat markant. När individer och familjer hänvisas till bidrag för sin vardagsförsörjning saknar de verkliga möjligheter att själva förbättra sin situation. En ökad egen insats omöjliggörs för en del av att de saknar arbete och för andra av att marginaleffekterna av en ökad arbetsinsats ofta är nästan konfiskatoriska. Socialstyrelsen har konstaterat att hushåll med socialbidrag i genomsnitt betalar nästan lika mycket skatt som de får i socialbidrag.

Den ensamstående mamman, med ett barn, som arbetar deltid och bor i hyreslägenhet får behålla 38 % av sin totala arbetsersättning. Skatten är sålunda den dominerande utgiften i ett normalhushåll. Den höga beskattningen leder till att allt fler blir beroende av offentliga bidrag, som i sin tur betalas av höjda skatter. Socialdemokraterna och Centern visar inga tecken på att ändra den skruvstädssituation som många svenskar hamnar i med dagens politik. Det finns således ingen som helst förståelse från dessa partiers sida att genom sänkta skatter förändra förutsättningar så att allt fler människor i vårt land kan leva på sin lön. Den uppvaktande fiskarhustrun från Stockholms skärgård får således inget stöd för att tillsammans med sin man själv forma sin livstillvaro. De tvingas antingen sälja eller sätta sig i skuld på ålderns höst för att betala skatten. Var finns den sociala tryggheten i Socialdemokraternas Sverige? Det är synnerligen anmärkningsvärt att Centern befäster det höga skattetrycket och inte ger någon egen signal vad partiet vill åstadkomma när det gäller inriktningen av skattepolitiken. Det enda Centern bidrar med är ytterligare skattehöjningar i form av ökade miljöskatter med 200 miljoner kronor. Att stärka den enskilde individen genom att denne skall få möjlighet att kunna leva på sin lön genom sänkta skatter synes även vara helt främmande för Centern. Enligt moderat uppfattning skall en politik som syftar till att skapa förutsättningar för att de flesta skall kunna leva på sin lön stå på två ben. Det ena är en aktiv skattesänkningspolitik som syftar till att växla lägre skatter mot minskat behov av bidrag och offentligt stöd. Det andra benet är reformer, bl.a. på skatteområdet, som syftar till att stärka tillväxtkraften i ekonomin så att den höga arbetslösheten kan pressas tillbaka och antalet människor som av andra skäl blivit helt beroende av det offentliga för sin försörjning minskar. Det långsiktiga målet måste vara att den som är i behov av bidrag och offentligt stöd inte skall betala skatt och att den som betalar skatt inte skall behöva bidrag. Det är ju helt orimligt att bedriva en politik som innebär att hushåll med socialbidrag i genomsnitt betalar nästan lika mycket skatt som de får i bidrag. Innan jag kommer in på de aktuella skatteförslagen vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på vikten av att åstadkomma ett bättre företagarklimat som skall skapa förutsättningar för nya verkliga jobb i den privata sektorn. Som framgår av skatteutskottets yttrande till finansutskottet nämner den röd-gröna majoriteten icke med ett ord vilka effekter som de genomförda skattehöjningarna på ca 80 miljarder kronor kan ha på den rekordhöga arbetslösheten och på den, tyvärr, stigande arbetslösheten. Jag tycker mig också ha märkt en omsvängning av det politiska budskapet från regeringens sida. Det talas numera allt mindre om att de nya jobben finns i den privata sektorn, särskilt inte hos de små och medelstora företagen. Är det möjligen på det viset, Inger Lundberg, att den öppna arbetslösheten enligt gammal god socialdemokratisk sed skall halveras genom att gömmas i konstlade jobb inom den offentliga sektorn och i åtgärder i form av utbildning som i första hand beaktar volym i stället för kvalitet? Det leder till ännu högre skatter och till fler ofria människor som inte längre kan påverka sin egen situation. Bl.a. mot bakgrund härav är det förvånansvärt att Centern inte har någon mening om den framtida inriktningen av skattepolitiken när det gäller ett förbättrat företagarklimat. Centern har så fort tillfälle givits slagit sig för bröstet och uttalat vilket ansvar partiet tagit för en gynnsam ekonomisk utveckling. Men vad har ni egentligen gjort för att skapa förutsättningar för att förbättra ett företagarklimat och därmed nya riktiga jobb? Det är ofattbart att ni lydigt och snällt följt regeringens absurda förslag om att ställa krav på företagen att förskottsinbetala moms och förlänga sjuklöneperioden med ytterligare 14 dagar. Dessa två beslut är utan tvekan de som i hög grad satt sin prägel på det försämrade företagarklimatet. Det räcker emellertid inte med detta. Ni har också, utan att blinka, lagt er för kraven om att införa fastighetsskatt på industrifastigheter och återinföra fastighetsskatt på kommersiella lokaler. Ni har medverkat till en halvering av avdraget för representation. Ni har aktivt bidragit till att införa en produktionsskatt på el, vilket har lett till om inte uppsägningar så i varje fall varsel på Vargön Alloys. I Sundsvall har det också gått att se effekter av genomförda beslut. Ni har medverkat till en kraftigt höjd drivmedelsbeskattning avseende arbetsredskap. Ni höjer elskatten för ett mycket stort antal företag - samtliga Sveriges bönder får höjd elskatt med det förslag som nu ligger. Ni låter er styras av regeringen och dess tjänstemän när det gäller att införa moms på körkortsutbildning. Vem vill vara, eller bli, företagare under sådana premisser? Vilket ansvar tar ni för att återskapa det goda företagarklimat som fick sin pånyttfödelse under förra mandatperioden? Det höga svenska skattetrycket medför stora sociala problem. Det tar sig indirekt uttryck i att en svag ekonomisk utveckling och en hög arbetslöshet gör att många saknar ett riktigt arbete att försörja sig på och att reallöneutvecklingen för dem som har ett arbete blir svag. De höga skatterna får också stora direkta negativa konsekvenser för enskilda människor och familjer. Tillvaron blir otrygg för alla dem som tvingas till en tillvaro där varje krona går till att täcka nödvändiga utgifter och där inkomsten ofta inte räcker till. Socialbidragsberoendet ökar, och alltfler lever med marginaler som innebär att en oförutsedd större utgift kan innebära en katastrof. I syfte att lindra de negativa effekterna av den högskattepolitik som regeringen bedriver föreslår vi moderater sänkta skatter med 65 miljarder som finansieras med konkreta besparingar. Det är viktigt att människor i ökande grad får möjlighet att leva på sin lön. Vi föreslår därför väsentliga skattesänkningar som primärt kommer lågoch medelinkomsttagare till del.

Vi vill att förslag om höjd skatt på el och fossila bränslen avslås. Vi vill sänka fastighetsskatten för bostäder samt återställa skattereformen. Detta betyder att det normalhushåll som jag inledningsvis talade om - Metallarbetaren, vars kvinna jobbar i kommunen - med våra förslag kommer att få sin skatt sänkt med drygt 2 000 kr per månad. För en ensamstående mamma sänks skatten med nästan en tusenlapp per månad. Våra åtgärder leder till att alltfler människor kan klara sig på lönen efter skatt. De är tillväxtfrämjande och bidrar också till en bättre lönebildning och därmed till ett bättre företagarklimat och friare medborgare. Utöver dessa förslag vill vi genomföra skattesänkningar som leder till ett klart förbättrat företagarklimat. Det innebär att vi vill slopa dubbelbeskattningen på aktier, ändra reglerna för momsuppbörd för att få bort förskottsinbetalningen, slopa den förlängda sjuklöneperioden, sänka skatten för fåmansbolagsdelägare och bredda i stället för avveckla riskkapitalavdraget. Uppfinnare bör ges möjlighet att beskatta inkomster av royalty i inkomstslaget kapital. Vidare vill vi slopa förmögenhetsbeskattningen och införa nuvärdesavskrivning. Vi vill också att regeringens förslag om en begränsning av rätten till avsättning till periodiseringsfond, att förslaget om en halvering av representationsavdraget och regeringens förslag om en dubblering av koldioxidskatten avslås. Vi vill sänka dieseloljeskatten avseende arbetsredskap till den nivå som gällde före 1995 samt införa en skattereduktion avseende hushållstjänster på 30 % och att arbetsgivaravgifterna samtidigt slopas avseende dessa tjänster. I kombination med reformeringar inom andra politikerområden, exempelvis arbetsrätten, kommer dessa skattesänkningsförslag att leda till en förbättrad tillväxt och ett gynnsammare företagarklimat. Förutsättningar skapas därmed för nya riktiga jobb i den privata sektorn. Jag vill ställa två frågor till Inger Lundberg: Varför tillåter ni att alltfler människor hamnar i bidragsberoende? Är det inte självklart att man skall kunna leva på sin lön? Eftersom sjuklöneperioden är en skattefråga blir en tredje fråga: Vem tjänar på en fördubblad sjuklöneperiod? Moderaterna har gång på gång tagit initiativ för att mildra effekterna av den kraftigt höjda fastighetsskatten och förmögenhetskatten till följd av höjda och orättvisa taxeringsvärden. Socialdemokraterna och Centern lyssnar precis lika litet på oss som de gjort i samband med de uppvaktningar som förekommit i ärendet. Efter den senaste uppvaktningen, då bl.a. fiskarhustrun från en ö i Stockholms skärgård deltog, markerade Socialdemokraterna med skärpa att fastighetsskatten är en form av kapitalbeskattning och att marknadsvärdet skall ligga till grund för beskattningen. Märk väl att de regler som gäller skall gälla också i fortsättningen! Samtliga oppositionspartier i skatteutskottet hade, med tanke på uttalanden som gjorts i press, radio och TV, förväntat sig att socialdemokraterna skulle backa från sin tidigare intagna position. Men som i så många andra frågor som präglar icke-regeringen Persson blev det inget av det. De höga skatterna, som driver människor från hus och hem, ligger stenhårt fast. Centern har, som vanligt, ställt sig bakom även denna skattehöjarpolitik. För att komma till rätta med den orimliga fastighetsskatten vill vi moderater successivt slopa densamma och införa schablonbeskattning av småhus från år 1998. Vi vill att skatteuttaget reduceras etappvis, så att 4 % av det taxerade byggnadsvärdet tas upp till beskattning som inkomst av kapital med full avdragsrätt för ränteutgifter. Motsvarande regler bör gälla för bostadsrätter. Reglerna för fastighetstaxering bör förenklas och förmögenhetsskatten slopas. För att mildra de orimliga effekterna nu och i det korta perspektivet vill vi, med verkan från detta år, sänka fastighetsskatten på bostäder från 1,7 % till 1,5 %. Vi vill också att skatten därefter sänks med 0,1 procentenheter vardera året 1997 och 1998. För att undvika stora regionala skillnader föreslår vi att endast halva markvärdet skall ligga till grund för uttag av fastighetsskatt. Vi föreslår också att ett tak fastställs för den del av markvärdet som skall ligga till grund för beskattning. I avvaktan på att förmögenhetsskatten helt slopas föreslår vi att det skattefria beloppet höjs till Regeringens högskattepolitik ligger benhårt fast. Det är faktiskt på det viset att ytterligare skattehöjningar inte kan uteslutas. Det finns således inget hopp för det ökande antalet människor i vårt land som sitter fast i bidragsberoendet att bli herre över sin egen vardag. Drömmen om att kunna leva på sin lön eller pension blir inte förverkligad vid fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Sverige behöver en regering. Vårt land har i praktiken saknat regeringschef sedan i augusti 1995. Den röra och stökighet som den röd-gröna majoriteten ställer till med skapar osäkerhet inför framtiden. Människorna känner sig vilsna. Den borgerliga oppositionen har i olika sammanhang under innevarande mandatperiod visat att det finns ett starkt alternativ till en ny borgerlig regering efter 1998 års val. Ett alternativ som bygger på en av de viktigaste uppgifterna, nämligen att skapa uthålliga förutsättningar för ett gynnsamt företagarklimat som kommer att ge nya verkliga jobb. Den skruvstädssituation som många människor i vårt land hamnat i på grund av en felaktig politik kommer stegvis att försvinna. Man kommer med andra ord att kunna leva på sin lön.

Fru talman! Kampen mot arbetslösheten är en kamp för goda företagarvillkor. Så inleder vi vår reservation om skattepolitikens inriktning. Det gör vi därför att det är avgörande för hur vi vill förändra skattepolitiken. Goda företagarvillkor, det är precis som Ahlgrens bilar: i var mans mun. Men verkligheten är något helt annat. Den är högre marginalskatt, återinförd dubbelbeskattning, höjda arbetsgivaravgifter, höjd fastighetsskatt på industrilokaler, tidigarelagd momsinbetalning, skärpta fåmansregler, höjd förmögenhetsskatt på aktier, höjda energiskatter, förlängd sjuklöneperiod utan avgiftssänkning osv. Det är en lång lista på höjda skatter och försvårande regelverk som införts de senaste åren. Regeringen och dess företrädare återkommer i stället ständigt till att den slutliga procentsatsen för beskattningen av företagens vinst är internationellt konkurrenskraftig. Men det är ingen tröst. Man skall ju dit först. Om arbetslösheten kraftigt skall kunna minska genom många nya jobb - det är det det handlar om - krävs ett företagarklimat med praktiska och ekonomiska villkor för företagandet som gör att människor vågar och kan satsa på att starta, driva, expandera och anställa samt på att förverkliga sina drömmar och idéer. Ibland kan det låta som om sänkta skatter är det enda som krävs. Det är givetvis mer än så. För oss i Folkpartiet är sänkta skatter inte en självstående ideologisk fråga: Bara vi sänker skatterna blir allting bra. Tvärtom. Vi behöver våra skatteintäkter för att kunna bekosta viktiga delar av vår välfärd. Hur vi utformar skattepolitiken och var vi lägger beskattningen har emellertid oerhört stor betydelse. Den här debattrundan handlar just om skattepolitik. Därför är det åtgärderna när det gäller jobben som nu är på tapeten. För att hålla mig till dagens debattregler kommer jag framför allt att tala om detta. Skatternas utformning, nivåer, betalningsvillkor och det andra regelverket har stor betydelse för om man skall kunna starta. Men också generella skattesatser och riktade skattesatser kan ha stor betydelse för att få igång verksamheter. Jag tror att det behövs en omlagd politik på många områden om fler företag skall komma igång. I går hade vi besök av ett gäng barn här i riksdagen, Snilleblixtarna. Syftet med Snilleblixtarna är att göra barns kreativitet och skaparlust synlig och att ge dem en tillit till sin egen förmåga att lösa problem och uppgifter. Alla företag har en gång startat som en idé i någons huvud, en tanke hos en enskild person. Vi måste se det stora i det lilla om vi skall kunna komma ur massarbetslösheten. Vi fick också här i går se en massa bra och intressanta uppfinningar som relativt små barn har gjort. De är både söta och roliga, men faktiskt rent patentmässiga. Vi fick se en ny garageport som en liten flicka kom underfund med behövdes sedan hennes lillebror var nära att skadas allvarligt av en garageport. Vi fick se den radiostyrda bilen med en liten handdammsugare på som en liten pojke, som tröttnat på både städning och sin radiostyrda bil, uppfunnit. Och vi fick se vägskylten som ändrar färg när temperaturen hastigt ändras. Det finns en lång rad idéer som skulle kunna bli något. Var finns de nya jobben? Det är inte vi som kan kommendera fram dem. Anne Wibble hade tidigare i dag ett förslag på vad man kan göra om man vill ha en aning om var de nya jobben finns. Man kan titta i en tio år gammal del av telefonkatalogernas gula sidor och jämföra den med dagens. Man kan också jämföra med de kort som fanns hos syo-konsulenten när man själv gick i skolan, om man nu har skolan några år bakom sig. De fanns i bokstavsordning på yrken. Man kan titta på vad som borde finns där i dag. Jag kan försäkra att när jag slutade skolan och gick till syokonsulenten fanns varken astronaut, bagel-bagare, cykelbud eller rockartist med på listan över yrken som man kunde välja. Det är där många av de nya jobben finns. Det är bara alla små snilleblixtar som vet det. Trots allt är det väl tjänstesektorn, dvs. att vi utför arbete i ganska vid bemärkelse, som är en framtida stor expansionsmöjlighet. Hur skall det gå till? Ja, inte genom att vi politiker på statlig, regional, kommunal nivå startar företag. Nej, vi i Folkpartiet driver snarare linjen att vi kanske skulle ha litet färre sådana företag. Däremot skall vi skapa förutsättningar för snilleblixtar och alla andra att starta och driva sina verksamheter. Det kan vi göra bl.a. genom den form av skattepolitik som vi för. Fru talman! Som kvinna kan jag tyvärr inte låta bli att bli provocerad av den skattepolitik som regeringen i dag för. Det är uppenbarligen så att när byggnadsarbetare, metallarbetare eller de stora industriföretagen kräver bättre villkor går det bra att lägga in skatterabatter. Då pratas det inte om subventioner, utan livsnödvändiga skattesänkningar. När gamla branscher som har svårt att klara sig på en konkurrensutsatt marknad behöver hjälp är man snabbt där med konstgjord andning samtidigt som man är beredd att finansiera det med höjd skatt för alla vanliga människor och kraftigt försämrade villkor för personalintensiv verksamhet. Var finns den personalintensiva verksamheten, och var finns de som inte har så höga löner? Jo, där kvinnor jobbar, dvs. inom tjänstesektorn. Det tycker jag är ganska provocerande. Fru talman! Vi vet att miljödebatten kommit ganska långt i vårt samhälle. Att skattebelastningen och val av skatteuttag påverkar konsumtion och teknikutveckling är numera allmängods. Man blir därför ganska förvånad när man läser regeringens proposition om förändrad förmånsbilsbeskattning. Det är också allmängods att konsumtionsbeteendet styrs av kostnaderna. Därför är det ganska förvånande att man inte är beredd att sänka skatterna på sådant som kräver stora arbetsinsatser. Man lägger i stället förslag som slår ut kvinnors jobb, som slår ut jobb med lägre löner och miljövänliga jobb, som t.ex. jobb inom kollektivtrafiken. Man lägger förslag som förhindrar och försvårar uppkomst och framväxt av nya sektorer. Vi i Folkpartiet vill göra på ett annat sätt. Vi vill dra in på företagsstödet, som vi inte tycker är något sätt att stimulera nyföretagande och nya verksamheter. Vi tycker inte att den sänkta momsen på mat är tillräckligt viktig för att få fram de nya jobben. Vi kan tänka oss att i stället höja momsen för att få fram nya pengar. Vi tycker inte att det är rimligt att sänka skatten med en miljard på förmånsbilar samtidigt som man inte har råd att kraftigt sänka arbetsgivaravgiften på övriga jobb. Vi tycker kort sagt att det regeringen gör är ett felaktigt sätt att använda skattepolitiken. Vi vill ha sänkt skatt på tjänster, inte på tjänstebilar. Det är ett utmärkt exempel på våra olika synsätt. Jag tror dessutom att om regeringen gick hem och riktigt räknade på detta skulle man kunna konstatera att man rent jobbmässigt inom trafiksektorn har gjort branschen en björntjänst. Fru talman! Erik Åsbrink sade tidigare något om att man tänker börja att ta jämställdhetsfrågorna på allvar inom Finansdepartementet. Det är bra. Men då krävs det helt andra tag än man har visat hittills. Jag hoppas att det betyder att man från regeringens sida tänker initiera en omorientering av sin skattepolitik. Vi har sett, och det var även uppe tidigare i debatten, att man har använt sig av försöksballonger som olika typer av debattinlägg i medierna. Ibland utgörs försöksballongen av propositioner som man sedan kallar tillbaka. Här ser vi vådan av att debatten kring beskattning av arbete sker med ideologiska skygglappar, man vågar inte riktigt ta tag i frågan. Det ena efter det andra diskuteras. Men ibland blir det pigdebatt av det hela. Då skall det vara förnedrande att göra ett jobb som någon annan betalar för. Men ibland är det bara jättebra, och då kan man gå in med rabatter. I grunden är hela den tankekedjan oklar. Alla arbeten går ju ut på att man gör någonting som någon annan har nytta av, och det får man betalt för. Exakt var i kedjan man befinner sig kan väl inte spela någon roll. Det viktiga är att vi kan bekämpa arbetslösheten och att vi kan få en arbetsmarknad där det som verkligen är förnedrande, nämligen att gå arbetslös, utlämnad och maktlös är det som vi skall bekämpa. Det är inte förnedrande att ha ett jobb. Det är bra. Vi i Folkpartiet föreslår alltså när det gäller skattepolitiken framför allt skattesänkningar som kan ge jobb. Vi prioriterar detta därför att vi tror att det är det viktigaste sättet att ta oss ur den nuvarande situationen med en hög massarbetslöshet. Det är den som i sin tur gör att vi inte har ekonomiska möjligheter att göra de satsningar som vi skulle vilja göra inom sjukvård, äldreomsorg, skola och barnomsorg. Inte förrän vi får människor i jobb, de betalar in skatt, staten får in pengar kan vi värna välfärden. Men det är också viktigt att människor har tilltro till systemet. De ständiga återställarna och återställare av återställare är skadliga i sig även om det man till slut kommer fram med skulle vara ganska hyggligt. Se bara t.ex. på frequent flyer-rabatten. Det är en regel som ingen människa kan följa. Vi hörde på radion i veckan att inte ens regeringen själv för sina egna anställda kommer att kunna följa den lag man inför, dvs. att lämna kontrolluppgift och betala arbetsgivaravgift på de rabatter som folk eventuellt tar ut. En sådan regel är inte något som skapar tilltro till systemet. Varför tror man att en vanlig småföretagare som blir utsatt för det här skall tycka att han skall följa andra regler när det införs regler som är fullständigt omöjliga att följa hur gärna man än vill. Det underminerar tilltron till hela systemet. Det är absolut inte bra. Till sist, fru talman, vill jag ta upp två helt andra frågor än skatt som har med jobben att göra. Den första frågan gäller sänkningen av skatten på öl. Vi i Folkpartiet tycker att den förtida anpassningen av EU-reglerna inte är nödvändig, tvärtom. Den gränshandel som bevisligen pågår ger förluster för de svenska bryggerierna, visst är det så. Men vi tycker inte att det är ett tillräckligt argument för att sänka priset så pass kraftigt på öl, en dryck som man framför allt vänder sig till yngre människor med. Vi tycker inte att det är ett tillräckligt argument för att sänka skatten på öl. Vi tycker inte heller att de begränsningar av ökningen av fastighetsskatten som regeringen har föreslagit är tillräckliga. De är tvärtom helt otillräckliga. Om detta är nästan alla här i riksdagen överens. Det finns ett antal partier som är uttalat överens om detta. Men runt om i debatten, i tidningar och i lokala diskussioner, panelmöten och annat, är det många företrädare för Centerpartiet och Socialdemokraterna som säger att detta inte är bra, att det inte räcker och att det blir för svårt för många människor. Vi är helt överens om att detta snabbt skall ses över under nästa år. Varför kan vi inte också komma överens om en regel som åtminstone skulle kunna mildra den här övergången. Jag tycker att vi borde kunna göra det. Jag vill framför allt ställa frågan till Rolf Kenneryd, Centerpartiet, och de socialdemokrater i skatteutskottet som i andra sammanhang har sagt att det här inte är ett bra system. Varför kan vi inte som politiker försöka komma överens om att hitta en lösning, t.ex. att skjuta på sänkningen av skatten på öl för att kunna använda motsvarande summa pengar till en begränsning av ökningen av fastighetsskatten för dem som bor i de allra värst utsatta permanentbostäderna. Nu har vi som ni vet inte möjlighet att framställa ett yrkande här i kammaren. Eftersom det inte har varit möjligt att framställa ett yrkande i utskotten så är det inte möjligt här. Jag tror att svenska folket, de som sitter på läktaren, de som hör och ser på den här debatten och de som skall ta reda på vad vi har gjort har väldigt svårt att förstå varför vi som riksdagspolitiker, på grund av de regler som gäller, inte har möjlighet att lägga fram våra förslag när betänkandet finns på bordet och är ordentligt genomarbetat. Men det finns andra skäl för det. Jag vill ändå säga att jag tror att det vore välgörande om de som i sak har motsatt sig det här vore beredda att redovisa sina argument för det. Fru talman! För Folkpartiet är en skattepolitik som kan ge mer jobb helt avgörande. Det är bara då vi kan rädda välfärden. Det är därför vi är så engagerade i den här frågan.

Fru talman! Vänsterpartiets förslag på skatteområdet syftar till att uppfylla fem huvudmål. För det första vill vi stärka statsfinanserna. För det andra vill vi utjämna skillnader i inkomst och förmögenhet. Vår uppfattning är nämligen att ett jämlikt samhälle också har större möjligheter att klara av de ekonomiska problemen. För det tredje vill vi stimulera till ökad sysselsättning. Vi vet att arbetslösheten - det är det total enighet om här i kammaren - är det största samhällsproblemet för tillfället. För det fjärde vill vi få en bättre miljöanpassning av produktion och konsumtion. För det femte vill vi trygga välfärdssamhället. Hur vill vi då gå till väga? Vår grundtes är att vi skall genomföra en röd skatteväxling. Vi skall alltså se till att människor som är mer konsumtionsbenägna, människor som har lägre inkomster, får en sänkt skatt, medan däremot människor med högre inkomster skall få en ytterligare höjning av skatten. Människor med högre inkomster konsumerar mindre av sina marginella ökningar. På så sätt gynnar de inte efterfrågan i samhället. Skall vi bekämpa arbetslösheten är det efterfrågan i samhället som skall stimuleras. Vi vet också att människor generellt i dag är beredda att betala en högre skatt om de vet att pengarna går till vård och omsorg. De larmrapporter som har kommit den senaste tiden om hur det ser ut inom vården och omsorgen gör att människor blir än mer benägna att betala för en ökad kvalitet inom de här sektorerna. TCO har inte, som det har hävdats från talarstolen förut i dag, krävt kraftigt sänkta skatter och avgifter. Däremot har en ekonom som är anställd på TCO tillsammans med Företagarnas riksorganisation på sin fritid kommit fram till att detta skulle vara en framkomlig väg. Men jag tror att det är fel att tillvita TCO de tankarna, som Bo Lundgren gjorde. Det gäller alltså att sortera äpplen och päron på ett riktigt sätt. För att ytterligare stärka den kommunala sektorn föreslår Vänsterpartiet att vi skall sänka arbetsgivaravgifterna för kommunerna med tre procentenheter. Det kostar 5 miljarder. Att jag tar upp detta i skattedebatten är för att vi finansierar detta inom skattenettot. Vi vill ta ut totalt 3 miljarder mer i skatt än vad regeringen gör. Inom detta skattenetto gör vi en kraftig omfördelning. Den omfördelningen sker med tanke på att vi skall öka efterfrågan, skapa mer sysselsättning och öka efterfrågan på arbetskraft i samhället. Vi har också avsatt 5 miljarder för en ram för ökad tillväxt. De 5 miljarderna kan t.ex. användas för att minska beskattningen inom tjänstesektorn. Vi är dock ännu inte riktigt framme vid ett beslut om hur detta skall gå till. Tjänstesektorn är ju en mycket blandad sektor. Till nästa skattedebatt skall vi nog ha konkretiserat det förslaget, så att det blir ett riktigt skarpt förslag. För att inte bedriva en överbudspolitik när det gäller dessa frågor har vi redan intecknat 5 miljarder i budgeten för just en sådan åtgärd. Så till fastighetsskatten. Det har från talarstolen tidigare riktats kritik mot förslaget och den nuvarande fastighetsskatten. Anne Wibble försökte lägga fram ett förslag här i dag. Vi är förhindrade att lägga fram förslag. Det hade tyvärr inte gått även om det hade funnits en majoritet i kammaren i dag. Initiativ i utskottet är blockerade av socialdemokrater och centerpartister. Därför är det väldigt intressant att konstatera vad som sägs av en ledande centerpartist, Elving Andersson, i dagens Göteborgs-Posten. Han säger så här: Centern arbetar intensivt för att få till stånd en rimligare beskattning för fastboende i attraktiva fritidsområden. Det är helt fantastiskt. Man har i finansutskottet medvetet röstat nej till ett konkret förslag som skulle ha uppfyllt just de krav som Elving Andersson säger sig ha. Det är också väldigt intressant att konstatera vad Per-Ola Eriksson sade i sitt anförande. Han sade att Centern i stor utsträckning ligger bakom den nya budgettekniken. Det är ju den som omöjliggör att majoritetsförslag kan föras fram i riksdagen. Jag förstår varför Centern har ivrat för detta i så stor utsträckning. De är glada för att de slipper bli avslöjade i sitt dubbelspel. De behöver inte ta en votering i riksdagen om det. De kan gå ut i sina hemortstidningar och spela sitt dubbelspel. Vad gäller företagssektorn har vi föreslagit skattelättnader för egenföretagare. Vi är faktiskt det enda parti som ännu med skärpa betonar de enskilda firmornas och handelsbolagens problem. Regeringen pratar om aktiebolag. När det gäller aktiebolagen är det den nya skattelättnaden för små och medelstora företag som skall ersätta riskkapitalavdraget, som blev totalfiasko. Det har man insett. Det är bara att gratulera skatteministern till att man har insett vilket fiasko riskkapitalavdragen blev. Det hade kanske inte kommit ett sådant förslag om vi hade haft den nuvarande skatteministern då. Det nya förslaget gynnar större företag. Två faktorer ingår i skattelättnaden. Det är dels en kapitaldel, dels en löneunderlagsdel. Löneunderlagsdelen skall inte börja gälla förrän efter tio gånger basbeloppet, dvs. på lönenivåer över 350 000 kr. Vi är motståndare till att man har med löneunderlaget över huvud taget. Det har inte i detta sammanhang att göra. Varför undantar man de allra minsta företagen från möjligheten att utnyttja denna del, om man nu säger sig värna småföretagen? Vad säger Centerpartiet om det? De företagare som har en eller två anställda skall inte få använda sig av den delen, men de större företagen skall få göra det. Vi vill också höja bolagsskatten till 30 %. Ni skall vara medvetna om att nästan samtliga de pengar vi omfördelar - vi tar pengar från de större företagen - läggs på de mindre företagen. Här kommer vi till nästa intressanta debatt. Den är väldigt aktuell för närvarande. Det gäller sjuklöneperioden. Vi har lagt fram förslag om att man skall undanta företag med mindre än fem anställda. Det skulle kosta 350-400 miljoner. Vi finansierar det genom att begränsa den 5-procentiga sänkningen på löneunderlag upp till 600 000 till företag med högst 20 anställda. Då sparar staten 350-400 miljoner. Vi tar från de större företagen och ger de mindre företagen en lättnad. Företagarnas Riksorganisation har skickat ut ett papper med namn på företagare som begär att vi skall göra något åt de problem som den förlängda sjuklöneperioden innebär. Det är Läppe Såg AB med två anställda i Vingåker, Roger Persson Bil AB med tre anställda i Finspång, Araby Entreprenad med en anställd i Sala, ARP Utbildning och Företagsutveckling i Vallda med en anställd, Marknadsföringshuset i Örebro med fyra anställda och Skogaconsulten med två anställda i Nora. Jag kan säga till dessa företag att det finns ett parti i riksdagen som ställer upp på detta. Vårt förslag innebär att dessa företag undantas inte bara från de två nya veckorna, utan även från de två första. De behöver över huvud taget inte vara med i arbetsgivarinträdet och drabbas inte. Så till bilförmånsbeskattningen. Jag är väldigt förvånad över att en socialdemokratisk regering lägger fram ett förslag som innebär att man sänker skatten för denna grupp. 87 % av dem som har bilförmån är män, och de flesta har inkomster över 300 000. De får en skattesänkning. Däremot är man inte villig att gå de personer till mötes som får lämna sina hus. De är uppmanade av skatteministern och finansministern att ta lån. Det är ganska intressant att lyssna på finansministern när han säger att välfärd inte kan tryggas genom att vi sätter oss i skuld. Nej, det kan den inte. Men vi kan inte heller låna till driften. Vi kan inte låna till statens verksamhet. Det skall vi inte göra. Däremot skall man säga till fastighetsägare att de skall låna till den fastighetsskatt som de inte har råd att betala. Det rimmar litet illa. Skall det vara olika regler för enskilda personer och för staten? När det gäller sjuklöneperioden, återigen, vill jag säga att det förekommer litet olika uppgifter från regeringen. Maj-Inger Klingvall sade i en interpellationsdebatt häromkvällen att regeringens politik ligger fast. Anders Sundström har gått ut och sagt att man skall titta på reglerna. Vi kan kanske få en tredje variant från Socialdemokraterna i dag. Vi kan också tänka oss det förslag som Göte Bernhardsson har framlagt - någon form av progressiva arbetsgivaravgifter. När det gäller progressiva arbetsgivaravgifter har vi i första hand pekat på möjligheterna att öka arbetsgivaravgifterna på övertidsuttaget. Då skulle vi få en press nedåt på övertiden. Vi skulle på det sättet få in mer folk på den ordinarie arbetsmarknaden. Jag säger inte att det skapar fler jobb, men vi får mer folk i den ordinarie verksamheten. Vi kan ta upp en diskussion om man skall gå in med progressiva arbetsgivaravgifter även i förhållande till lönenivån. Vi är inte helt avvisande till en sådan tanke. Jag instämmer i den kritik som Folkpartiet har yttrat när det gäller ölbeskattningen. Det är inte särskilt lämpligt att sänka skatten på starköl och samtidigt avvisa ett förslag till lösning för de fastighetsägare som har störst problem och som är tvingade att betala en hög fastighetsskatt för att deras grannar säljer hus för höga summor.

Herr talman! Skattepolitik har ju naturligtvis ett syfte. För Miljöpartiets del har vi som utgångspunkt för vår skattepolitik för det första att den skall bidra till att minska resursförbrukningen i samhället och därmed minska miljöskulden till kommande generationer. För det andra vill vi att skattepolitiken skall åstadkomma en rättvisare och mer solidarisk fördelning av det resultat som vi åstadkommer gemensamt i samhället. För det tredje vill vi att arbetslösheten skall minska med hjälp av den skattepolitik vi för just nu. Självklart är det så, som någon har sagt, att skälet till att vi över huvud taget tar ut skatter är att vi måste finansiera den offentliga verksamheten. Det kan vara intressant att fundera över vilken valfrihet vi har när vi formulerar och formar vår skattepolitik. Jag skall peka på några av de faktorer som jag tror är väsentliga när vi diskuterar vad vi kan och inte kan göra med skatteverktyget i framtiden. Här har utlovats en hel del stora skattesänkningar som ett sätt att förändra samhället. Låt mig då påminna om att den befolkningsutveckling som vi förväntar oss, speciellt några år in på 2000-talet, gör att vi kommer att ha en ganska stor andel äldre människor att ta hand om. Det krävs resurser om vi skall behålla den nivå på omsorg som vi har haft hittills. Miljöskulden stiger kontinuerligt. Vi har fortfarande inte börjat betala av miljöskulden. Vi tär fortfarande på de ändliga resurserna i samhället, och vi har egentligen inte gjort någonting för att minska den här skulden. Det kommer att krävas ganska ordentliga investeringar för att vända den här utvecklingen. Det är investeringar som är bra för samhället i och för sig, t.ex. utbyggda järnvägssystem, ny energiteknik och liknande. Detta kan leda till att vi får en positiv tillväxt. Ibland talas det ganska okritiskt om vad tillväxten skall åstadkomma. Man ser sällan baksidan av den. Skälet till att vi har en relativt stor offentlig sektor i dag är att vi har kunnat använda tillväxtens positiva resultat och produktivitetsutvecklingen i den privata sektorn till att utöka tjänsterna inom den offentliga sektorn. Men skatterna har ju också en negativ sida. De påverkar människors beteende. Vi får skattekilar som gör att en del arbete aldrig blir utfört eller blir utfört i en grå eller svart sektor. Sedan en tid tillbaka är vi medlemmar i den europeiska unionen. Det talas sällan om vilka begränsningar som det medlemskapet medför när det gäller beskattningsrätten i det här landet. Jag skall peka på några av dem. Här har diskuterats starkölsskatten, men ingen har berört vad skälet är till att vi nu diskuterar denna starkölsskatt. Varför kan inte Sverige fortsätta driva den alkoholpolitik som vi har gjort bl.a. med hjälp av höga skatter? Det beror helt enkelt på att man har en helt annan skattenivå på alkohol i övriga delar av unionen. Och nu börjar folk åka till andra sidan Östersjön och Öresund för att handla sitt öl. Då säger man: Nu flödar pengarna ut ur och ölet in i landet. Nu måste vi göra någonting. Det här medför oerhörda problem för vår bryggerinäring i landet. Men jag vågar nästan lova att de problem som vi åstadkommer genom att sänka skatten på starköl är mycket större än de problem som vi får genom att ett antal människor far kors och tvärs över vattnet för att hämta öl. Grundorsaken är ju inte att folk tycker att danskt eller tyskt öl är godare utan helt enkelt att skattenivån är en helt annan och mycket lägre i de länderna. Man har en annan syn på alkoholpolitik där. Ett annat sådant område som påverkar oss är energiskatterna. Företrädare för Sveriges regering har skrivit på ett avtal 1992 i Rio de Janeiro som säger att vi skall hjälpas åt att komma till rätta med de stora globala miljöproblemen. Det kräver bl.a. att vi drastiskt minskar utsläppen av koldioxid till atmosfären. Annars stiger värmen och vi får översvämningar, ökenspridning och annat. Detta skulle man kunna åstadkomma bl.a. genom att höja koldioxidskatten. Det är då inte möjligt i dag för Sverige att göra det i någon särskilt stor omfattning, därför att man i andra länder i EU inte har denna koldioxidskatt och inte heller vill ha den. Ytterligare ett aktuellt exempel som diskuteras just nu är moms på kultur och utbildning. Det har vi inte haft tidigare. Det talas om körkortsutbildningen som kommer att bli dyrare på grund av att vi förmodligen kommer att lägga 25 % moms på den utbildningen. Det är också ett exempel på en anpassning och harmonisering till de regler som gäller i unionen. De regler som vi tvingas överta har en påverkan på vår handlingsfrihet när det gäller att använda skattepolitiken för att styra samhället i den riktning vi vill. Jag vill också peka på det som vi själva kan bestämma om och som har bestämts om, nämligen den kommunala skatten. Ungefär en fjärdedel av all skatt som tas in i samhället tas in av kommunerna. Nu har vi en regel som säger att kommunerna inte får lov att höja skatten, för i så fall tar staten tillbaka en del av den. Detta är ett ingrepp i det kommunala självstyret - återigen ett regelverk som påverkar vårt handlingsutrymme när det gäller att använda skatten som ett styrinstrument. Fru talman! Jag skall beröra två huvudområden för vilka vi tycker att det är viktigt att använda skattepolitiken. Det ena är hur vi påverkar inkomstfördelningen i samhället och det andra är hur vi styr resursförbrukningen. Låt mig börja med inkomstfördelningen. Jag kan inte låta bli att börja med fastighetsskatten, som alla andra också har berört här. Den har diskuterats mycket och ofta, men sällan berör man själva grundorsaken till att vi nu har sådana bekymmer med fastighetsskatten. Varför har det inte varit det förut? Själva grundorsaken till fastighetsskatteproblemen är att fastighetsskatten är en fullständigt galen skatt. Den tas ut på ett fiktivt värde, ett gissat värde om man så vill, ett värde på någonting som man inte har, ett värde som bestäms av vad andra människor har fått när de har gjort sig av med sina fastigheter. Om grannarna säljer sina hus jättedyrt stiger min skatt. Var och en begriper att detta är ett system som man inte kan fortsätta med. Nu finns det ett förslag om att man skall se över fastighetsskatten. Det har vi väntat på länge. Men tyvärr är det tekniken för att fördela inom detta system som man skall se över, och inte ta sig an själva grundorsaken och se om det finns något annat sätt att göra detta. Från Miljöpartiet kräver vi att man avvecklar fastighetsskatten och växlar ut den mot någonting annat. Vi har lagt fram ett förslag om att man borde tillsätta en parlamentarisk utredning som såg över hur detta skulle kunna gå till i en ordnad form. Det är nämligen inte omöjligt, utan relativt lätt. Vi pumpar in ganska mycket skattemedel i bostadssektorn och sedan tar vi tillbaka dem med hjälp av fastighetsskatt. Ett sätt, som vi har lagt fram förslag om redan till 1997 års budget, är att man avskaffar den sänkning av stämpelskatten som är beslutat om och i stället sänker fastighetsskatten. Då kan man omedelbart sänka fastighetsskatten från de beslutade 1,7 % till 1,5 %. Det skulle mildra för ganska många just i de utsatta områdena. Som ett led i en skatteväxling skulle man kunna lägga skatt på energi i stället för att lägga skatt på ägandet och det fiktiva värdet. Det skulle gynna ett miljöriktigt beteende, dvs. sparar jag energi så sänker jag min skatt. I dag är det tvärtom: Sätter jag in en värmepump som spar energi, ja då ökar min fastighetsskatt, för då ökar värdet på huset. Man skulle också kunna finansiera detta genom att minska avdragsrätten för de bolåneräntor som de flesta betalar. Man skulle också kunna lägga om hela systemet så att man i stället för att gynna bolånande gynnar bosparande. Man skulle alltså kunna subventionera dem som sparar till sin egen bostad. Det här är naturligtvis en åtgärd på längre sikt. Man kan också leka med tanken att man höjer realisationsvinstskatten i stället, därför att då vet man hur mycket man fick betalt för sin fastighet, och då kan man också gå med på att betala litet mer skatt. Det finns andra åtgärder man kan vidta på kort sikt. Det skulle vara intressant att höra från regeringspartiet, och kanske senare från skatteministern, om man är beredd att för en gångs skull på allvar diskutera det galna i fastighetsskatten utan att vi får de vanliga harangerna i halsen om att man måste ha in skattepengar för att sanera budgeten. Detta har vi och alla andra partier också förstått. Vi har för övrigt en skattenivå och en inkomstnivå som är precis densamma som regeringens, men vi har andra fördelningar. När det gäller tjänstebilsbeskattningen är det fullständigt makalöst hur man kan försämra någonting så mycket med så enkla medel. Man minskar alltså skatteintäkterna för tjänstebilar med 1 miljard - det är vad det kostar. Samtidigt ökar man utsläppen från bilar, eftersom det här rimligtvis kommer att leda till att fler kör bil. Det kommer nämligen att löna sig att ta bilen till jobbet i stället för att åka kollektivt. Det är vad reglerna innebär. Man får alltså både ökade utsläpp och mindre skatteintäkter. Egentligen var det väl tvärtom man borde göra om det skulle vara riktigt. Det finns också andra avgifter och skatter som påverkar inkomstfördelningen negativt. Det gäller t.ex. egenavgifterna, som påverkar människor med låga inkomster mer. Det är alltså dålig fördelningspolitik att lägga egenavgifter på inkomster. Det urholkar dessutom kommunernas ekonomi. Det finns en sak till som jag vill ta upp när det gäller inkomstfördelningen. Vi har följt debatten om hur människor som vill öka sitt inflytande och sin självtillit i bostadsområden genom att ta aktiv del i skötseln av husen har fått lägre hyra som tack. Genast är vi där och beskattar dem för detta och kallar det för en förmån. Det här är naturligtvis fullständigt galet ur fördelningssynpunkt. Det är ofta de människor som har lägst inkomster, kanske inga inkomster alls, som kan delta i detta. Har man ingen inkomst alls är det i och för sig inget skatteproblem, men så fort man skaffar sig ett jobb och fortsätter med det här får man skatta bort det. Det är alltså en broms för att över huvud taget göra någonting. Det vore kanske rimligt att fundera över om man skulle ha en skattefri zon för människor som sysslar med det vi kallar självtillit, att hjälpa till och sköta sina bostäder i hyreshusområden. Vi föreslår ett halvt basbelopp - ungefär 1 500 kr i månaden - som en rimlig nivå, till att börja med, för att klara detta. Även folk som sparar resurser genom bytesringar skulle kunna få del av detta. Sedan vill jag ta upp något som handlar om resursförbrukningen. Vi talar om skatteväxling, grön skatteväxling. I dag tas 80 % av all skatt ut på arbete och ungefär 5 % på energi och utsläpp. Nu sitter visserligen några av oss i en kommitté och diskuterar hur detta skall gå till, och vi har naturligtvis stora förhoppningar om ett positivt resultat av kommittén. Men dagens energiskattesystem är mycket otympligt, som ett enda stort lapptäcke, och måste reformeras. Vi har lagt fram en rad förslag när det gäller energiområdet som gör att hela skattesystemet blir mer miljörelaterat. Det här skall givetvis matchas med att man sänker skatten på arbete i stället. Man kan tala om nivåer och hastighet för en sådan här skatteväxling. Vi har föreslagit att under de närmaste tre åren byta 25 miljarder av skatteinkomsterna från arbete mot inkomster från energi. På en 14 årsperiod skulle man kunna växla i storleksordningen 100 miljarder. Det här är naturligtvis inga exakta siffror, men de ger ändå en uppfattning om vad vi skulle kunna åstadkomma. Det här skapar nya jobb, och det ger inte någon försämring av statsfinanserna. Det viktigaste att komma ihåg är att detta ger incitament för investeringar och förändringar, och det är ju det vi vill ha. Det är det som skapar jobb. Det är dessa prisrelationer, förändringen mellan priser, som ger den här effekten. De strukturförändringar som kan uppkomma, och som kommer att uppkomma, kan vi hantera genom att vara förberedda på dem och genom omfördelningar. Avslutningsvis vill jag säga att det viktigaste för att kunna skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle, som vi ser det, är att använda skattepolitiken och genomföra en ekologisk och social skattereform.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att peka på en ekonomisk ekvation, en ekonomisk logik, som jag hoppas att Inger Lundberg och skatteministern sedan vid tillfälle vill kommentera. Det är varje regerings viktigaste uppgift att nå budgetbalans. Först den dag då vi har ett budgetöverskott minskar räntekostnaderna i budgeten. Då kan vi försiktigt förbättra transfereringar och öka konsumtionen. Budgetbalans, eller ännu hellre budgetöverskott, når vi huvudsakligen genom minskade utgifter - antingen minskade transfereringar eller minskad offentlig konsumtion - eller genom höjda skatter, dvs. ökade inkomster. Enligt vår mening är skattehöjning den sämsta vägen för Sverige att gå, eftersom den har långtgående problem i släptåg. Höga skatter driver upp produktionskostnader och skapar därmed dyrare produkter och tjänster. Dyrare produkter minskar försäljning och produktion på såväl hemmamarknad som exportmarknad. På exportmarknaden försämras vår konkurrensförmåga radikalt. Centern, har på två år höjt svenska skatter med ca 67 miljarder netto. Dessa kostnadsdrivande skattehöjningar ökar arbetslösheten varje dag, dag för dag. Under Göran Perssons korta tid som statsminister har över 80 000 personer förlorat sitt jobb. Fru talman! Mot denna bakgrund föreslår vi kristdemokrater i vår skattemotion att det totala skattetrycket skall sänkas, just därför att det är kostnadsdrivande och arbetslöshetsdrivande. Vi föreslår en sänkning med 4,3 miljarder 1997, med 5,2 miljarder 1998 och med 4,5 miljarder 1999. Vår målsättning är att det totala skattetrycket, som tar bort produktion och skapar arbetslöshet, skall sänkas från dagens 52 % av BNP till under 50 % för att den här trenden skall kunna vändas. Vi föreslår minskade transfereringar med bl.a. ytterligare en karensdag, en ny beräkningsgrund för SGI och slopad förtidspension - allt för att kunna undvika dessa skatter, som genererar arbetslöshet. Vår budget är finansierad till sista kronan. I den kärva budgetsituation som Sverige befinner sig i vill vi kristdemokrater prioritera vård och omsorg om barn, äldre och sjuka. Det framgår mycket tydligt i vårt budgetförslag. För att Sverige skall kunna åstadkomma en etiskt godtagbar vård och omsorg för dessa grupper måste vårt näringsliv få lägre kostnader och därmed luft under vingarna. Det kan då skapa jobb och utkomstmöjligheter för betydligt fler medborgare än i dag. Staten kan sänka kostnaderna genom lägre skatter och avgifter. Fru talman! Jag har många goda vänner i den s.k. arbetarrörelsen. Jag har också konstaterat att man där inte bekymrar sig särskilt mycket för skattehöjningar. Skattehöjningar uppfattas av många som ett bra sätt att låta de rika betala - de har ju råd. Ja, detta låter bestickande, men så enkelt är det väl ändå inte. Nog är det ändå så att skattehöjningar är kostnadsdrivande och därmed minskar sysselsättning såväl i Sverige som på exportmarknaden. Det höga skattetrycket slår tillbaka och minskar antalet jobb på arbetsmarknaden. Därmed är det de arbetslösa som drabbas och inte de rika. Herr minister! Höjda skatter och egenavgifter minskar såväl det privata som det offentliga konsumtionsutrymmet. Samtidigt driver skatterna upp priserna på produkter och tjänster. Därmed stryps den ekonomiska aktiviteten från två håll, och arbetslösheten bara ökar. Fru talman! Jag är en enkel kristdemokrat, som faktiskt vill föra en ärlig och uppriktig skattedebatt. Som civilekonom har jag ägnat mig åt såväl nationalekonomi och företagsekonomi som skatterätt. Jag har också i över 18 år i ledande befattningar inom näringslivet erfarit vad kostnadsdrivande skatter och avgifter innebär för att skapa en minskad försäljning, en minskad produktion och därmed en minskad sysselsättning. Herr skatteminister! Om jag har fel i min analys, om de höga skatternas konsekvenser för sysselsättningen, är jag tacksam om ni vill rätta till det jag här har anfört när ni kommer upp i talarstolen. Om jag har rätt borde Finansdepartementet medverka till en folkbildning som korrekt upplyser medborgarna om sambandet mellan alltför höga skatter och arbetslöshet. Allt annat är ohederligt. Sedan må vi ägna dagar här i riksdagen åt att debattera vilka grupper av medborgare som av rättviseskäl skall bära den oundvikliga skattebördan. Det är en annan fråga, en fördelningspolitisk fråga, som är nog så angelägen för oss alla att diskutera. Men all skattepolitik är inte fördelningspolitik. Vid skatteutskottets resa till Kanada och USA i början på september i år gjorde vi intressanta iakttagelser. I Kanada följer myndigheterna kontinuerligt den amerikanska skatte och kostnadsutvecklingen, detta för att man inte skall tappa i konkurrens till USA och därmed förlora sina arbetstillfällen. I USA, där man har haft presidentkampanj hela hösten, kunde vi konstatera att den stora politiska frågan var de alltför höga skatterna. Deras skatter ligger på mellan 35 och Är det då intressant att diskutera just detta i en svensk skattedebatt? Vi är väl ändå inte ute efter att kopiera den amerikanska ekonomiska modellen? Nej, det är vi verkligen inte, men vi måste konstatera att varje annan nation som vi konkurrerar med på världsmarknaden pressar ned sina kostnader och däribland skatter för att slå vakt om sina arbetstillfällen. Därför måste vi ta upp kampen om jobben för att inte bli ännu mera arbetslösa i Sverige. Vår förmåga att ta ansvar för barn, äldre och sjuka är direkt beroende av vår förmåga att skapa arbetstillfällen genom exporterade produkter och tjänster. Fru talman! I vår skattepolitiska motion lägger vi kristdemokrater förslag till en sänkning av det totala skattetrycket men också till en helt annan inriktning på skattepolitiken än den regeringen har lagt. Kristdemokraternas skattepolitik går huvudsakligen ut på att reducera de kostnadsdrivande skatter som leder till ökad arbetslöshet. Låt mig mycket översiktligt redovisa dem här: 1. Beskattningen av riskvilligt kapital bör sänkas. 2. Dubbelbeskattningen bör tas bort. 3. Skatten på royalty bör vara fri några år. 4. Öka företagens likviditet genom att återgå till tidigare momsredovisningsprinciper. 5. Försök stimulera tjänstesektorn med den danska modellen. 9. Ta bort värnskatten och slopa i stället grundavdraget på den statliga inkomstbeskattningen. Avstå från höjd marginalskatt, eftersom höjd marginalskatt leder till höga och kostnadsdrivande bruttolöner, som i sig leder till arbetslöshet - precis som höga skatter. 10. Avstå från egenavgiftshöjningen, som stramar åt kommunerna ytterligare med 7 miljarder. 11. Ge svenska yrkesfiskare samma konkurrenssituation som norska och danska fiskare. 12. Lindra fastighetsskattens konsekvenser, så att folk slipper flytta från sina villor. Fru talman! Utöver dessa tolv punkter, som direkt eller indirekt skulle medverka till ökad sysselsättning, har vi kristdemokrater i vår motion flera intressanta förslag för att förbättra den privata kapitalbeskattningen och förslag om ändringar i punktbeskattningen på tobak, alkohol, bensin, m.m. Vidare har vi avsatt extra resurser till effektivare skatteindrivning och ökad kamp mot ekonomisk brottslighet. Den kristdemokratiska skatte och finanspolitiken är självfallet finansierad till 100 %, och därför är det min förhoppning att den utgör en intressant läsning för herrar finans och skatteministrar.

Fru talman! Ja, visst var det fantastiskt med de små barnen och deras uppfinningar här på riksdagen i går, Karin Pilsäter. Visst är det ett uttryck för att det finns glädje och kraft ute i samhället. Och nog är det litet ledsamt att vi här, där vi skulle inspirera och skapa glädje, ofta gnölar alldeles för mycket. K-G Svenson talade om allas vårt behov av trygghet. 1993-1994 var Sverige skakat i grunden. Jan Bergqvist nämnde tidigare en ökad upplåning på ett enda år med 250 miljarder kronor, en kvarts biljon, med ökade räntekostnader, som riskerade att urholka hela grunden för välfärden. Det är lätt att glömma hur allvarligt det var, men vi var i en oerhört allvarlig situation, så allvarlig att t.ex. Anne Wibble, som då lämnade posten som finansminister, trodde att Sverige aldrig skulle klara ut den situationen. Det är därför socialdemokratin har lagt så stor vikt vid konsolideringsprogrammet. Det är därför vi är så tacksamma över att Centerpartiet haft den politiska styrkan och modet att våga stå upp för att Sverige på lång sikt skall vara stabilt och klara av att värna välfärden. Konsolideringsprogrammet innebär stora ansträngningar för de svenska medborgarna. Hårdast känns förändringarna för de människor som har de snävaste marginalerna, för de sjuka, för de arbetslösa och för dem som på olika sätt har behov av stöd från det gemensamma. Värdet av gemensam verksamhet framstår tydligare än någonsin när riksdagen för att värna demokrati och välfärd in i 2000-talet tvingas skära i dagens välfärdssystem. Ändå har riksdagsmajoriteten strävat efter att bördorna skall bäras rättvist. Den femtedel av befolkningen som har det bäst bidrar med nära 40 % av kostnaderna för programmet. Den femtedel som har det sämst bidrar med 15 %. En rättfärdig fördelning av ansvaret för budgetsaneringen förutsätter en väl avvägd kombination mellan skatter och utgiftssänkningar. Därför består programmet till hälften av besparingar och till hälften av utgiftsminskningar. Skattehöjningarna träffar i första hand dem som har bäst möjlighet att betala. Så betyder t.ex. den höjda kapitalskatten, bibehållandet av förmögenhetsskatten, höjningen av avkastnings och reavinstskatterna och införandet av värnskatten att den som tjänar hyggligt, den som har goda tillgångar, är med och drar sitt strå till stacken för att sanera den offentliga ekonomin. Därför blir K-G Svensons bild av dem som har det jobbigast så osann. Det var inte de skatter Moderaterna sänkte under den förra mandatperioden som hjälpte dem som hade det jobbigast. De som har det jobbigast är allra mest beroende av att vi kan klara välfärden och ha goda trygghetssystem och en infrastruktur som på lång sikt bidrar till jobb och styrka i Sverige. Den inkomstram som riksdagen nu skall lägga fast bygger inte på stora förändringar av tidigare beslut. Däremot följer vi upp ett antal frågor som tidigare diskuterats här i riksdagen i konkreta förslag i betänkandet. Inkomstramen rymmer också angelägna näringspolitiska satsningar. Skatteutskottet har vid flera tillfällen efterlyst en förändring av förmånsvärderingen av tjänstebilar. Det nuvarande systemet, där drivmedelskostnaderna, alltså bensinen, har räknats in i förmånsvärdet och den enskilde haft precis samma kostnad för sin bil vare sig han eller hon kört 1 000 eller 3 000 mil privat, har inte varit bra. Nu bryter vi ut drivmedelskostnaden ur förmånsvärdet. Den som har tjänstebil får på samma sätt som alla andra känna av kostnaden för ytterligare mil. Rörliga bensinkostnader också för tjänstebilarna har en viktig miljöpolitisk betydelse. I den allmänna debatten, och också här i kammaren vid något tillfälle, har det sagts att de sänkta förmånsvärdena innebär en subvention av välavlönade män. Det är inte sant. När de gamla förmånsvärdena lades fast, var räntan runt 13 %. I dag är statslåneräntan nära 7 %. Det är vare sig hållbart eller rimligt att i dagens läge beräkna förmånen av en tjänstebil på samma grund som när räntan var 13 %. Det är därför förmånsvärdet för tjänstebilarna sänks. Det innebär en budgetmässig belastning för statskassan, men den har varit nödvändig för att kunna hålla fast vid den grundläggande principen att de förmåner som arbetsgivaren erbjuder skall knyta an till förmånens värde - inte mindre, men inte heller mer, inte ens, fru talman, om det är en majoritet karlar som berörs. Den konstruktion som nu läggs fast, som innebär att en stor del av förmånsvärdet knyts an till den aktuella räntenivån, ger också det nya systemet en helt annan följsamhet gentemot kostnadsutvecklingen än det tidigare systemet. Skulle olyckan vara framme så att vi återigen fick en borgerlig regering och höjda räntor, då kan jag försäkra kammaren att förmånsvärdet på bilarna skulle öka med det system vi i dag föreslår. I betänkandet förtydligas också ett antal tekniska frågor i samband med att tosserierna med skattefrihet för de s.k. frequent fly-rabatterna upphör den 1 januari 1997. Det är inte sant, Karin Pilsäter, att det blir krångligare eller dyrare för de småföretagare som vill använda möjligheten med frequent fly-rabatter i sina företag. Det blir det inte alls. Däremot blir det dyrare och krångligare för Karin Pilsäter och mig om vi skulle göra ett antal tjänsteresor på riksdagens bekostnad och sedan som belöning av flygbolaget få fria resor med ungarna till Paris som tack för att vi på arbetsgivarens bekostnad har rest med detta flygbolag. Vad finns det, Karin Pilsäter, för anledning att ha speciella skattesubventioner för den typen av förmåner? Och Holger Gustafsson som pratar om en så seriös företagspolitik - vad är det för etik och moral med att den skall få skattefrihet som på sin arbetsgivares bekostnad gör ett antal resor och av flygbolaget får gratisresor för familjen? Det är väl ändå inte rimligt att vi med skattepengar skall subventionera det och göra en speciell skatteavvikelse för den typen av tosserier? Det är väl varken sunt förnuft och ärlighet eller etik och moral med det? Den s.k. brytpunkten för statsskatten behålls på drygt 203 000 kronor. Det förstärker statsfinanserna med över 900 miljoner kronor i förhållande till dagens regler. Den förstärkningen behövs när inkomsterna från tjänstebilarna minskar. Den innebär också att finansieringen av tjänstebilsförslaget får en rimlig fördelningspolitisk profil.

Det är viktigt att allmänheten kan känna tilltro till hur fastighetsvärdena sätts. Därför bör graden av lekmannainflytande i taxeringen utredas. Man bör se över frågor som hur avstånd till kustlinje skall värderas, och se till att det inte bli orimligheter i underlaget. Man skall också granska andra faktorer som har betydelse för hur basvärdena tas fram. Utredningen skall ske skyndsamt säger utskottet i sitt tillkännagivande, så att ett förslag kan läggas fram på riksdagens bord i så god tid att förändringar kan träda i kraft redan fr.o.m. taxeringsåret 1998. Fastighetsskattefrågorna är svåra, och det är inte alltid enkelt när det gäller enskilda människor. Därför blev jag litet förvånad när K-G Svenson tog upp ärendet med den kvinna vi mötte på skatteutskottet. Det finns i vårt land många pensionärer, bl.a. ute i skärgårdsområdena, som fått relativt höga, en del mycket höga, fastighetsvärden. Den kvinna som talade med oss sade att hon hade fått ett fastighetsvärde på 1 miljon kronor. Det motsvarar ca 17 000 kronor i fastighetsskatt. Hon har säkert driftskostnader för runt 15 000 kronor. Har hon ingen annan förmögenhet än sin fastighet, är hon berättigad till bostadstillägg för pensionärer motsvarande 83 % av kostnaderna om hon är en pensionär som inte har ATP eller andra gynnsamma pensioner eller inkomster utöver folkpension och pensionstillskott. K-G Svenson talar i alla sammanhang illa om olika bidrag. Men det är ju så, K-G Svenson, att bidragens konstruktion är sådan att de kan lindra där det behövs, där människor verkligen har det jobbigt. Vissa bidrag är av mycket generell karaktär, och av den typen är bostadsbidragen. Bostadsbidragen till pensionärer är inga socialbidrag, K-G Svenson. Det är otäckt och farligt om ni moderater åker runt landet och försöker likställa bostadstillägget för pensionärer med socialbidrag. Bostadstillägget till pensionärer är en del av pensionen, men en del av pensionen som är beroende av den enskildes bostadskostnad och som också ökar när fastighetsskatten gör det. Sedan är jag väl medveten om, K-G Svenson, att alla problem med fastighetsskatter för enskilda människor inte tas bort av vare sig bostadsbidrag för barnfamiljer eller av bostadsbidrag för pensionärer, men låt oss inte oroa människor som har det jobbigt ännu mer. Låt oss hjälpas åt att göra debatten så seriös som möjligt. Då är det också mycket lättare att lösa dessa frågor, som kan vara komplicerade. Fru talman! Energibeskattningen läggs delvis om. I stor enighet har utskottet ställt sig bakom förslaget om att produktionsskatterna på vattenkraftsel läggs om från en skatt beräknad på antalet producerade kilowattimmar till en fastighetsskatt. Den tidigare beskattningen med olika skattesatser för anläggningar med värdeår före eller efter år 1973 påverkade produktions och investeringsbeslut hos kraftföretagen på ett sätt som inte alltid varit avsett. Med övergången till en fastighetsskatt får vi en generellare och mer användbar modell för beskattning av den begränsade naturresurs som vattenkraften är. Staten avstår från den höjning av produktionsskatten på el som skulle ha trätt i kraft vid nästa halvårsskifte och växlar över den beräknade inkomsten i höjda energiskatter på fossila bränslen och höjd skatt på elektrisk kraft. Omläggningen görs för att värna den elintensiva industrin. I alltför hög grad har produktionsskatterna övervältrats på de mest utsatta företagen. Det kan lindras genom det beslut som vi nu fattar. Däremot kan vi ännu inte fatta beslut om att höja koldioxidskatten för industrin. Den var en del av EU finansieringen och utformad så att den skulle värna de mest energiintensiva företagen. Det är en ödets ironi att det nu är EU-regler som gör att beslutet skjuts fram. Men utskottet förutsätter att det återkommer till våren. Vi har dock kunnat ta tillfället i akt att i anslutning till propositionen förlänga systemet med energiskattenedsättning för växthusnäringen och förutsätter att regeringen återkommer med förslag som förenar herr skatteministerns säkra och trygga kontroller med bra likviditetsvillkor för näringen. Betänkandet innehåller också förslag till förändringar av alkoholbeskattningen. I stället för en progressiv ölbeskattning kommer skatten att bestämmas till 1 kr 45 öre per volymprocent. Det betyder i snitt 8 % prishöjning på folköl och 17 % prissänkning på starköl. Det är billig retorik när Folkpartiet påstår att fastighetsskatten finansierar ölskattesänkningen. Sänkningen av skatten på starköl finansieras fullt ut av höjda sprit och tobakskatter och höjningen av skatten på folköl. Spritskatten höjs med 2 %, tobakskatten med 7,9 % så att förändringen kan genomföras utan minskade skatteinkomster. Finansieringen ger t.o.m. utrymme för ytterligare 30 miljoner för informationsinsatser mot alkoholmissbruket. Ändå är det inte med någon glädje vi lägger fram förslagen. Svensk alkoholpolitik är framgångsrik i ett internationellt perspektiv. De relativt höga alkoholskatterna spelar en viktig roll i det. Ett land som så framgångsrikt använt alkoholskatterna i kampen mot missbruket måste slå vakt om sina införselregler. När vi i samband med EU-förhandlingarna i kompromissens namn sade ja till införsel av 15 liter öl fick det allvarliga konsekvenser. Den ölbusiness som förekommer i södra Sverige är inte värdig. Den stimulerar till en kultur vi inte kan acceptera. Därför känns det riktigt att redan nu införa den proportionella ölskatten för att i någon mån få bukt med eländet och samtidigt inte behöva se den svenska bryggerinäringen rasa sönder på grund av skattekonkurrensen. Erfarenheterna av ölimporten visar hur viktigt det är att slå vakt om de svenska införselreglerna. Därför är det starkt att alla partier i riksdagen enhälligt har ställt upp bakom den tydliga linje som regeringen och skatteministern driver i förhandlingarna med EU. Jag vill passa på tillfället att tacka alla riksdagens partier för deras vilja att helhjärtat försvara en av grundbultarna i svensk alkoholpolitik i samband med de förhandlingar som regeringen nu för. Det är vårt gemensamma ansvar att visa att Sverige menar allvar med sin alkoholpolitik. Hur mycket vi än värnar den fria marknaden får den inte gå ut över människor som inte klarar av att använda alkohol. Det finns ett starkt samband mellan bruk av alkohol och missbruksproblem. Därför är det ett gemensamt ansvar att bedriva en politik som leder till att användningen av alkohol begränsas. En fri marknad får inte leda till fler slagna kvinnor, fler utslagna, fler olyckliga eller till fler barn som lider på grund av föräldrarnas missbruk. Fru talman! Inkomstramen täcker också in ett antal skatteförslag som tidigare behandlats i riksdagen och som kommer att behandlas av riksdagen under hösten. Flera av dem gäller selektiva åtgärder inriktade på att stimulera sysselsättningen. Här finns beslutet om att slopa bilaccisen för att stimulera till förnyelse av bilparken. Här finns den sänkta stämpelavgiften, som påverkar fastighetsmarknaden och indirekt påverkar byggande. Här finns beslutet om minskade socialavgifter med störst effekt på de mindre företagen. Inom kort kommer riksdagen att behandla ett förslag som syftar till att underlätta generationsskiften i mindre företag. Vi kommer att få ta ställning till en omfattande lättnad i ägarbeskattningen av mindre och medelstora företag. Alla dessa förslag syftar till att stimulera företagande och tillväxt i vårt land. Däremot är vi inte beredda att lägga fram förslag om omfattande generella skattesänkningar. När Moderata samlingspartiet föreslår att skatterna sänks redan 1997 med 37 miljarder, egentligen 42 miljarder, och totalt 65 miljarder 1999 återgår man till den politik som så gruvligt misslyckades under de borgerliga åren. På område efter område vill man återgå till den politik som misslyckades i början av 90-talet. Det är beklagligt. Det är kanske inte så märkligt att partiet i dag står tämligen ensamt i svensk politik. Fru talman! Sverige har en hög skattekvot. Det betyder att utrymmet för nya skattehöjningar är litet. Det är vårt gemensamma ansvar att utforma skattepolitiken så att den blir så rättfärdig som möjligt. Då är det - det har Holger Gustafsson rätt i - viktigt att föra en ärlig skattedebatt. Vi skall slå vakt om de möjligheter som skattesystemet har att omfördela mellan välbärgad och fattig, mellan olika skeden i livet. Vi skall säkra en god infrastruktur och ett värdigt välfärdssamhälle. Vi har ansvar att utforma skattesystemet så att det blir så förutsägbart som möjligt för investeringar och satsningar i vårt land och vara uppmärksamma på behov av förändringar på olika områden. Vi får aldrig ge vika från kraven på en rättvis fördelningspolitik, ett skattesystem som gynnar jobben, stimulerar en gynnsam ekologisk utveckling och en ansvarsfull finansiering av de åtaganden det svenska samhället gör. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag.